Herr talman! Jag förstår att herr kommunikationsministern är litet besvärad av de här frågorna och gärna vill diskutera vid sidan om det stora problemet. Nu ställer herr statsrådet frågan till mig, om jag menar att SJ inte skall fatta besluten. Det har jag inte sagt. Svaret på denna fråga finns i den fråga som jag ställde till statsrådet men som statsrådet inte ville svara på. Jag sade så här: Vill kommunikationsministern medverka till att inte några av de aviserade trafikförändringarna genomförs av SJ innan överläggningar ägt rum mellan SJ, länsstyrelsen och berörda kommuner? Det skulle vara intressant om jag fick ett svar på den frågan. Jag har också den uppfattningen att de beslut som SJ fattar inte skall gå stick i stäv med riksdagens intentioner. Herr statsrådet vidhåller att det skall vara den här gången — det skall icke vara några överläggningar. Därmed konstaterar jag ytterligare en gång att kommunikationsministern är helt oförstående för vad som är gångbart och självklart i samhället i övrigt när det gäller samråd och överläggningar. Det vill kommunikationsministern icke föra in i SJ:s verksamhet. Det är detta jag har efterlyst och det är detta man efterlyser i kommunerna, i länsstyrelsen och från personalen. Det skall vara efterprövning av regeringen — det blir det bästa säger herr statsrådet. Vad menar herr statsrådet då med den sista meningen i interpellationssvaret: ”SJ har för övrigt genom att lämna hänvisningar i skrivelserna för eventuella ytterligare kontakter hållit dörren öppen för överläggningar med kommunerna.” Vad är det för överläggningar? Det skall ju inte vara några överläggningar enligt herr statsrådets senaste inlägg. Herr statsrådet gick också helt förbi den andra frågan som jag tog upp. Sedan kommunikationsdepartementet givit länsstyrelsen i uppdrag att göra en utredning om alternativa trafiklösningar för en järnväg och 49 under den tid som utredningsmaterialet är ute på remiss kommer SJ och säger att nu skall de här stationerna läggas ner. Det skulle vara intressant att få en kommentar till detta. Jag har också framhållit att det material som SJ redovisat är felaktigt. Man tar nämligen inte hänsyn till den utveckling som är på gång. Det finns ett företag som har redovisat hur utvecklingen varit och hemställt om byggandet av en kaj för 4 000 kronor, men SJ har inte bifallit denna hemställan. Kajen skulle ha inneburit att vagnslasttrafiken ökat med över 230 procent. Företaget har erbjudit sig att själv bygga kajen, men SJ har inte svarat. Har SJ då verkligen undersökt förutsättningarna för en fortsatt trafik? Jag vägrar att tro det. Jag fick inte heller svar på den tredje fråga som jag ställde till kommunikationsministern. Om det nu inte blir några överläggningar, och om kommunikationsministern avvisar de överklagningar som kommunerna gör och godkänner det preliminära förslaget till omläggningar, vem skall då stå för kostnaderna? Menar statsrådet att kommunerna skall bestrida de kostnader som uppstår för den trafik som måste komma till stånd? Det vore intressant att få svar på de här frågorna.

Herr talman! Statsrådet uppehöll sig mycket vid överklagningsinstitutet —- eller överklagningsinstrumentet som han uttryckte sig — också i sitt svar till mig. Den saken har vi debatterat en gång tidigare. Nu vill jag bara säga att det överklagningsinstrumentet inte fungerar bra. Det finns en lucka i det instrumentet, nämligen den att efter det att kommunerna har yttrat sig till SJ:s trafikdistrikt får de inte något besked om distriktets beslut utan ärendet går vidare. Därför kan kommunerna inte överklaga i laga ordning. Och när kommunerna omsider får vetskap om att beslut fattats, så överklagar man och får då beskedet av Kungl. Maj:t att klagomålen har inkommit för sent. Nu prövas emellertid denna fråga i annan ordning, sedan Örnsköldsviks kommun har tagit upp den, och vi får därför avvakta resultatet därav. Här vill jag bara säga än en gång att det finns en besvärande lucka i överklagningsinstrumentet. Sedan tog statsrådet inte upp matartrafikens betydelse för stambanenätet. Herr Norling nämnde ingenting om de åtgärder som SJ vidtar och som gör att den regionala trafikplanen haltar och är overklig redan när den kommer in till departementet. Självfallet har jag ingenting emot pågående rationaliseringar av det slag som statsrådet här nämnde, och naturligtvis har jag heller ingenting emot att det finns en instans som fattar avgörande beslut i en fråga och som måste göra avvägningar, även om resultatet känns bittert för kommunerna. Men vad jag inte accepterar är att SJ i så många fall, speciellt när det gäller persontrafiken, drar in trafik och bara gör en anmälan till kommunen om detta och att SJ inte självt medverkar till att skapa goda trafiklösningar som ersättning för den trafik som läggs ned. Slutligen fick jag inte något svar på en del andra frågor, som jag ställde. Nr 128 Jag noterar bara detta och skall sluta med det — om inte statsrådet vill Tisdagen den

Herr talman! Det kanske inte är så stor mening med att fortsätta debat — ar i SJ:s verksamten om beslutsformerna när det gäller dessa ting. Men jag tycker fort — het inom Kronofarande att det är märkligt att ta upp den nu, när vi håller på och slutför — bergs län den första etappen av en regional trafikplanering över hela landet. Och det arbetet utförs mycket ambitiöst av alla intressenter — de enskilda kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen och övriga. Att i detta ögonblick införa nya former för beslutsfattandet i dessa och andra frågor tycker jag personligen skulle vara att hälla grus i maskineriet. Vi har så mycket på gång som vi behöver använda krafterna till utan att vi nu också skall börja debattera nya former för besluten. Jag förstår inte heller riktigt vad de skulle tjäna för syfte. Herr Gustavsson i Alvesta säger att det skulle kunna hända olyckor om ingenting speciellt sker. Jag vill hävda raka motsatsen. Med den beslutsordning vi nu har och som kommunerna förhoppningsvis använder, finns det ingen risk alls för att någon uppfattning skall komma vid sidan om vid beslutsfattandet, om besluten överklagas till Kungl. Maj:t. Jag är alltså ännu inte riktigt på det klara med vad herr Gustavsson är rädd för att man skall tappa bort med den beslutsordning som nu gäller. Han må ha vilken uppfattning han vill om Kungl. Maj:ts beslut, men innan ärendet kommer så långt har vi — det sade jag i min förra replik — inhämtat synpunkter i frågan från olika myndigheter och remitterat dessa synpunkter i sin tur, för att vara helt säkra på att alla har fått framföra sin uppfattning och ingen lämnats åsido. Men det är möjligt att herr Gustavsson trots allt funnit att någonting inte blivit heltäckt med denna beslutsordning. Med den erfarenhet jag har av den tror jag emellertid inte att det kan gälla några stora och väsentliga frågor. Jag nöjer mig med att säga det. Sedan vill jag som min uppfattning framhålla att det borde vara besvärligt för SJ att fatta sådana här övergripande beslut — jag tänker då också på beslut angående trafikplaneringen — alldeles på egen hand. SJ skall fatta de lokala och regionala besluten. Men herr Gustavsson i Alvesta och även herr Sellgren säger att SJ också måste tänka på hela den regionala trafikplaneringen när SJ fattar sina beslut. Ja, ja, så långt det nu är möjligt för SJ att göra det. Men det är kanske inte att begära av SJ, med de resurser SJ har — de är inte outtömliga — att man också i varje enskilt fall skall kunna se vad beslutet får för inverkan på trafikplaneringsarbetet i ett angränsande län, osv. Det är bara detta jag menar när jag säger att Kungl. Maj:t trots allt har möjligheter att se frågorna i ett större sammanhang, också med tanke på trafikplaneringen, som nu håller på att slutföras. Jag tror att det kan vara en vinning att handlägga frågorna på detta sätt just nu — det är det mer nu än i andra sammanhang. 51 Det är väl inte obekant för någon här i kammaren att Kungl. Maj:t har fattat beslut i sådana här ärenden. Vi fattade i våras ett beslut som rörde en stor samling sådana ärenden i Jämtland. Inte blev alla nöjda med Kungl. Maj:ts beslut då — det vet jag bestämt. Men Kungl. Maj:t hade ändå möjlighet att göra en samlad slutlig bedömning av SJ:s förslag. En del av dessa kunde vi inte gå med på och andra ansåg vi det möjligt att bifalla. Och jag kan försäkra att ärendena fick en mycket seriös behandling, som föregicks av uppvaktningar, synpunkter och yttranden. Vi är alltså inte helt renons på konkreta exempel i sådana här sammanhang. När herr Gustavsson ställer frågor om lokal och regional trafik är det väl också viktigt att slå fast vem som skall betala. En nytta med det regionala trafikplaneringsarbete som vi håller på med är att vi börjar bli på det klara med vem som skall ha ansvaret för de olika trafikformerna, för den lokala trafiken och för den regionala. Vi börjar nu verkligen få ett underlag för beslut i frågan vem som skall ha de olika ansvarsområdena, och det tycker jag är till stor nytta. Slutligen, herr Sellgren, var jag kanske inte beredd på frågan om materialet till trafikpolitiska utredningen. Herr Sellgren sade att ni inte hade fått det från statens järnvägar. Jag känner till litet om det — självfallet gör jag det! Min enda kommentar i det här ögonblicket får bli att utredningens ordförande tidigare i år har för mig anmält de här frågorna och konstaterat vilket material man har begärt men icke fått SJ:s medgivande att använda sig av. Min enda åtgärd hittills i det sammanhanget är att jag har meddelat statens järnvägar att det är angeläget att utredningen får tillgång till det material som krävs för dess uppdrag. Jag har sagt att ett nära och förtroendefullt samarbete mellan utredningen och SJ är önskvärt och nödvändigt. Jag har också sagt att ett långtgående tillmötesgående när det gäller utlämnandet av utredningsmaterial är naturligt, och i fråga om det av utredningen begärda materialet har jag sagt att åtskilligt tycks vara av den karaktären, att det inte bör föranleda några större problem, men att det i vissa fall även kan röra sig om material som är känsligare med hänsyn till SJ:s marknadsföring och marknadsrelationer. Jag har dessutom sagt att det inte är möjligt för mig att göra en närmare bedömning av materialet, utan jag har menat att det bästa för att få en naturlig hantering av frågan skulle vara, om företrädare för arbetsgruppen inom utredningen och SJ kunde samsas om tagen och gå igenom vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att göra. - Detta är den åtgärd som jag har vidtagit i den här frågan. Eftersom man av herr Sellgrens inlägg lätt kunde få uppfattningen att det enbart är generaldirektören vid SJ som har satt sig på tvären i de här frågorna, vill jag tillägga följande. Jag vet att både herr Lothigius och herr Sellgren och — om jag inte är fel underrättad — även herr Börjesson i Glömminge har protesterat i utredningen mot detta. Till yttermera visso lär herrar Sellgren och Lothigius ha reserverat sig mot majoritetsbeslutet i utredningen att icke vidta någon speciell åtgärd. När jag hörde detta tänkte jag att den här världen är ganska märklig Nr 128 ibland. I utredningen sitter alltså herr Lothigius och reserverar sig mot — Tisdagen den att SJ inte lämnar ut ett visst material. I utredningen sitter också herr 26 november 1974 Börjesson i Glömminge och protesterar mot att SJ inte utlämnar material. I SJ:s styrelse sitter samtidigt herr Turesson i Mora, som är partivän till herr Lothigius, och trumfar igenom beslutet om att SJ inte skall lämna ut materialet. I SJ:s styrelse sitter vidare Axel Wikberg, centerpartist, och trumfar igenom att materialet inte skall lämnas ut, och då protesterar herr Börjesson i Glömminge våldsamt mot detta i utredningen. Umgås ni aldrig inom era respektive partier i sådana viktiga frågor, innan ni protesterar och reserverar er och eventuellt också kapitulerar?

Herr talman! Jag förstår inte vad det var som herr statsrådet talade om nu senast. Det är väl ingen offentlig utredning som har lagt fram något material ens, såvitt jag vet. Statsrådet säger att vi är inne i slutskedet av den regionala planeringen. Ja, men det är just därför som det är så egendomligt att SJ vid det tillfället kommer och föreslår indragningar på detta sätt och därmed rycker undan grunden för en del av hela arbetet. Sedan säger statsrådet att det inte finns någon anledning att nu få nya former för beslutstagandet. Vem har begärt det? Det har jag ju inte efterlyst. Jag gör visserligen inte anspråk på att vara någon pedagog, men när jag har sagt det två gånger här, trodde jag ändå att statsrådet skulle förstå mig. Vad jag har efterlyst, herr statsråd, är samrådet mellan kommunerna, SJ och länsstyrelsen, innan SJ skickar ut det här materialet. Jag frågar än en gång, herr statsråd: Vad är meningen med de tre sista raderna i interpellationssvaret om att dörren är öppen för överläggningar med kommunerna? ”Jag förstår inte vad herr Gustavsson är rädd för”, säger statsrådet. Jag har inte visat någon rädsla. Jag har ställt frågor till statsrådet. Statsrådet kan ju också lyssna på vad länsmyndigheterna anser. Kommunerna i Kronobergs län med socialdemokratiskt styre har inte heller samma uppfattning som statsrådet. Jag har även haft samtal med den berörda personalen, som är mycket förvånad över att den inte har underrättats om inskränkningarna innan breven gått ut till kommunerna. Ansvarsfördelningen när det gäller den lokala och den regionala trafiken bör vara klar, säger kommunikationsministern. Därmed fick jag indirekt det svaret att det är kommunerna som skall ta ansvaret för kostnaderna i samband med de omläggningar som SJ aviserar till den 1 juli. Men det torde inte vara statsrådet obekant att kommunerna redan har gjort upp sin budget för nästa år. Där finns inga pengar anslagna för detta ändamål. Det här beslutet har kommit från SJ efter det att kommunerna har haft sin budgetbehandling. Jag skulle kunna redovisa mycket material från kommuner och företag där de visar vilket behov de har av SJ:s service. Jag förstår inte att 53 inte landets kommunikationsminister är intresserad av att järnvägstrafiken kan öka, att de olika företagen får möjligheter att i ökad utsträckning använda sig av SJ:s tjänster. Det behovet hade SJ kunnat få reda på om man hade tagit kontakt med vederbörande kommuner eller t.ex. med länsstyrelsen.

Herr talman! Det var ett på det hela taget tillfredsställande svar som jag till sist fick av statsrådet beträffande trafikpolitiska utredningens behov av tillgång till erforderligt material. Statsrådet säger att ”vad jag hittills har gjort” — det är alltså inget avslutat arbete — ”är att framhålla för SJ hur angeläget det är att få tillgång till erforderligt material”. Det var ett mycket värdefullt uttalande. Jag tycker precis som herr statsrådet att det är naturligt att SJ lämnar ut det materialet till de sakkunniga och experter som sysslar med dessa frågor och som behöver materialet för sitt arbete. Men nu har inte erforderligt material lämnats ut. Det kanske har lämnats ut så mycket som behövs för dagens arbete, det kan jag inte bedöma, men det är inte erforderligt material för det fortsatta arbetet. Min fråga blir då: Herr statsrådet har väl inte släppt den här frågan? Om erforderligt material inte lämnas ut kommer väl Kungl. Maj:t att se till att det blir tillgängligt? Herr statsrådet ville för klarhetens skull nämna att det inte bara är generaldirektör Lars Peterson utan hela styrelsen som har sagt nej till att lämna ut materialet. Jag vet det, och därför uttryckte jag mig som jag gjorde.

Då är det min förhoppning att Kungl. Maj:t inte betraktar statens järnvägars kalkyler och grundmaterial när det gäller de långsiktiga kostnaderna som mer hemlighetsfulla än motsvarande handlingar i varje annat affärsdrivande företag i vårt land.
Herr talman! Jag hade tänkt att ta upp frågan om detta SJ:s material i samband med ett interpellationssvar som står upptaget längre ned på föredragningslistan, men eftersom saken berörts i denna debatt, är det lika bra att vi redan nu klarar ut den diskussionen. SJ vägrar att lämna ifrån sig det material som vi behöver för att kunna fullgöra vårt utredningsarbete enligt direktiven. SJ åberopar därvid sekretessbestämmelserna. Utredningen har, så som jag bedömt dess arbete, redan försenats flera månader på grund av att vi inte fått tillgång till detta material. Jag vill fråga kommunikationsministern: Vad är det som hindrar stats Nr 128 rådet och departementet från att ge SJ order om att frisläppa det material Tisdagen den som vi behöver? Vad är det som gör att politiker och övriga ledamöter 26 november 1974 av utredningen icke får förtroendet att handskas med sekretessbelagt material? Jag vore tacksam för ett svar på den frågan. Vi är i utskotts — Ang. inskränkningarbetet vana vid att få del av sekretessbelagt material, och vi bevarar ariSJ:s verksamhet sekretessen. inom Kronobergs I kommunikationsministerns direktiv till utredningen sägs att de sak — län kunniga får samråda med myndigheter samt begära uppgifter och yttranden. Vi hindras alltså att göra det. Vi kan inte fullgöra vår uppgift om vi inte får del av detta material. Kommunikationsministern har begärt att en delutredning skall vara färdig till den 1 juli. Det står i direktiven att vi skall behandla SJ:s taxor och frågan om SJ:s trafiksvaga nät. Dessa uppgifter fick vi den 29 april. Hur skall detta gå till när SJ-generalen faktiskt sitter på handlingarna? Är det på grund av att kommunikationsministern inte lyckats bemäktiga sig materialet eller är det på grund av något annat trubbel som kommunikationsministern tydligen känner behov att tala om nedläggningar av järnvägar i detta land? Vi har faktiskt fått i uppgift att försöka reda ut det i utredningen. Kommunikationsministern säger att det i SJ:s styrelse sitter representanter för våra partier, och han frågar: Vad har ni för kommunikation er emellan? Men dessa representanter har sett frågan mot bakgrunden av sin verksamhet. Vi å vår sida har att tillvarata utredningens intressen och fullgöra det arbete som kommunikationsministern har ålagt oss, men vi upptäcker att vi inte klarar den uppgiften om vi inte får något material. En del av detta material skall behandlas i en särskild grupp, men vad får vi politiker för underlag för vårt arbete? Varför litar Ni inte, herr kommunikationsminister, så mycket på oss politiker att Ni vill ge oss det material vi behöver för att kunna fullgöra den utredning som Ni själv har beställt? Hur skall då svenska folket kunna lita på att utredningens resultat blir av den arten att det kan läggas till grund för en saklig debatt från allmänhetens sida om de trafiksvaga bandelarna?

Herr talman! Vi skall inte förstora den här frågan alltför mycket, herr Lothigius. Jag har försökt bilda mig en uppfattning, så långt det varit möjligt, om vad det gäller för material man begärt, vilket material man kunnat få del av och vad det i stort sett är man inte fått ut. Jag håller gärna med om att det bästa vore om man finge fram allt sakmaterial. Men hade det varit så enkelt hade vi inte behövt stifta 34 a § i lagen om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Om det förhållit sig som herr Lothigius säger hade den paragrafen inte haft någon funktion. Lika litet hade det funnits något behov av andra beslut under åren som lägger sekretess på vissa handlingar. Hur vi än diskuterar dessa frågor i kammaren lär det vara väldigt svårt både för herr Lothigius 55 och för mig eller någon annan att kunna säga att man sitter inne med den sista sanningen om vad som skall lämnas ut i form av underlagsmaterial eller inte. Jag tror absolut inte att de direktiv jag på sin tid skrev till trafikpolitiska utredningen skulle binda fast utredningen i hela dess fortsatta arbete. Jag har inte direktiven med mig i talarstolen så jag kan inte citera ur dem, men jag tror jag törs säga till herr Lothigius att så står det inte. Det måste vara möjligt att med all respekt för sekretessbestämmelserna kunna föra arbetet i arbetsgruppen vidare. Det kan tänkas att slutprodukten från arbetsgruppen inte blir så god som vi hade hoppats på grund av detta. Men då får vi finna oss i det. Vi skall inte behöva avbryta arbetet, som herr Lothigius säger att det nästan är fråga om, eller i övrigt misströsta om hela utredningens fortsatta arbete. Jag tror det är fel — utan att ha varit inkopplad på annat sätt än jag redogjort för här — att låsa fast sig på det sätt man gör här. Vi måste konstatera att här finns två olika uppfattningar om visst material, och så får man försöka — som jag sagt i mina samtal med SJ-ledningen —- kompromissa. Någon annan väg gives knappast ur det här problemet. Herr Gustavsson i Alvesta talade om att budgetarbetet var klart i kommunerna när beskedet kom från SJ. Det fanns enligt herr Gustavsson i Alvesta inga möjligheter för kommunerna att göra någonting åt dessa frågor så sent som beskeden kom från SJ. Det kan jag ha full respekt för. Jag vet bara att Svenska kommunförbundet har, i anledning av framställningar från ett antal kommuner som undrat hur de skall behandla dessa frågor, så sent som i oktober månad i fjol skrivit till alla kommuner och talat om handläggningsordningen i det här fallet. Jag har en kopia av cirkuläret här men jag skall inte trötta er med att läsa upp det. Huvudinnehållet i cirkuläret är att om en kommun får klart för sig att sådana här planer finns hos SJ har man från ett visst datum möjlighet att hos Konungen överklaga. Det har jag talat om tidigare här i debatten. Med detta har jag bara velat säga att Kommunförbundet i alla fall har meddelat alla kommuner handläggningsordningen, och om det sedan inte klaffar med kommunernas budgetarbete kan vi för dagen inte göra något åt det.
Herr talman! Nu kanske det låter litet annorlunda. Kommunikationsministern säger att vi kanske får nöja oss med att slutprodukten inte blir så god som vi hoppats. Det är det vi befarar. Vi befarar att allmänheten inte blir nöjd, och jag skulle vilja fråga kommunikationsministern: Inser inte kommunikationsministern att vi kommer att möta en debatt där misstron fortfarande finns kvar? Det har visat sig att de sekretessbestämmelser som finns har gett utskottsledamöter möjlighet att få del av sekretessbelagda handlingar, och då förstår jag inte varför inte en utredning skulle kunna få del av sådana.

Herr talman! Jag vill säga till statsrådet att jag också har läst den = ariSJ:s verksamhet handläggningsordning som Kommunförbundet har skickat ut. Men de inom Kronobergs problem som uppstår för kommunerna om det som SJ har aviserat skulle — län bli verklighet intresserar sig statsrådet inte för. Det är bara att konstatera. Statsrådet har inte på något sätt velat kommentera den fråga som jag ställde och som tydligen är mycket känslig: Här har statsrådet själv eller kommunikationsdepartementet uppdragit åt länsstyrelsen att göra en trafikundersökning och framlägga alternativa förslag, men trots att utredningen är ute på remiss aviserar SJ indragningar — vilken logik finns det i ett sådant handlande? Statsrådet anser att SJ inte har någon anledning att tillämpa de principer som i dag är gångbara överallt i samhällslivet, såsom samråd och överläggningar. Sådant behöver inte existera enligt hans uppfattning. Av statsrådets inlägg får man den uppfattningen att han anser att det är bra som det är, och det finns inte någonting att göra åt saken. Jag måste säga att landets kommunikationsminister ger ganska dystra besked.
Herr talman! Det är, som sagt, inte stor idé att fortsätta denna debatt. Om herr Gustavsson i Alvesta av mina inlägg fått den uppfattningen att jag är emot allt samarbete och samråd, så må det väl vara hänt. Jag har här flera gånger försökt att tala om hur det går till; med möjligheter att överklaga till olika instanser — i sista hand till Kungl. Maj:t —- och hur Kungl. Maj:t i sin tur remitterar trafikplaneringsärenden till länsstyrelserna. Det hörde herr Gustavsson tydligen inte alls. Att man sedan kan låta kommunerna på nytt ta del av olika yttranden är kanske inte enligt herr Gustavssons mening samråd och samarbete. Är det inte herr Gustavssons uppfattning, så kan jag inte hjälpa det. Vi har i alla fall arbetat så under alla år, och vi kommer att göra det. Jag är alldeles säker på att många andra än vi som debatterar här kommer att uppfatta den här diskussionen — åtminstone den senare delen —- som ett försök att misstänkliggöra varandra och inte som ett sätt att komma framåt på.
Herr talman! Jag måste tyvärr säga till statsrådet Norling att om SJ distriktet i en skrivelse för kännedom till kommunerna meddelar att vidare upplysningar kan inhämtas på ett visst telefonnummer, så kallar jag det inte för samråd och överläggningar. stämmelse mellan den svenska och den norska trafikpolitiken

Herr talman! Herr Stjernström har frågat om regeringen har tagit några initiativ i enlighet med riksdagens uttalande under årets vårsession för att tillgodose kravet på en bättre överensstämmelse mellan den svenska och den norska trafikpolitiken. I det uttalande av riksdagen — trafikutskottets betänkande 1974:8 och riksdagens skrivelse 1974:230 — som åsyftas i interpellationen behandlas flera frågor beträffande de svensk-norska kommunikationerna. Där tas upp bl.a. den fråga som herr Stjernström närmast syftar på, nämligen järnvägsfrakterna. De vanliga internationella godstarifferna för vagnslastgods bestäms — med vissa mindre modifieringar —- genom att man lägger samman frakterna för varje järnvägsförvaltnings delsträcka enligt nationell taxa. Detta innebär att själva gränspassagen medför en fördyring genom att de lägre — dvs. avståndsdegressiva — taxorna för längre transporter inte kan utnyttjas fullt ut. Efter ett samarbete mellan de svenska och norska järnvägsförvaltningarna infördes år 1965 för vagnslastgods i den svensk-norska trafiken en gemensam tariff, Nordisk enhetstariff, som eliminerar nämnda olägenhet genom att det sammanlagda avståndet i Sverige och Norge läggs till grund för taxeberäkningen. Tariffreformen innebar en genomsnittlig fraktnedsättning i storleksordningen 10 procent. För högvärdiga varor i vissa avståndskombinationer blev fraktnedsättningen genom reformen så stor som 30 procent. Utöver den taxenedsättning som följer av den nordiska enhetstariffen medger SJ generellt ett särskilt fraktavdrag för exporteller importgods som fraktas från eller till Sverige över Trondheimsfjordens hamnar, dvs. bl.a. hamnarna i Trondheim och Hommelvik. Fraktavdraget varierar mellan en och fem kronor per ton beroende på fraktsträckan i Sverige och varuslaget. Det kan tilläggas att det gällande tariffsystemet är kombinerat med ensartade och förenklade regler för expediering, fraktfördelning och redovisning. Även arbetet med de alltmer betydelsefulla individuella fraktavtalen med storkunder har underlättats genom de nya tarifferna. Därigenom har möjligheterna att lämna kommersiellt betingade rabatter ökat. Även vid en genomgående avståndsdegressiv godstariff som den nordiska enhetstariffen får givetvis kostnadsläget inom berörda järnvägsförvaltningar betydelse. Den norska järnvägsgodstaxan är sålunda genomsnittligt mer än 50 procent högre än SJ:s godstaxa. Detta förhållande måste beaktas när man gör jämförelser mellan fraktkostnaderna vid rent nationella transporter och transporter som rör mer än ett land.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Frågan om trafiken mellan Jämtland och Tröndelagen har varit föremål för behandling här i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Skälet är att Trondheimsleden bedöms som ett bra transportalternativ för Norrlands inland och ett led i strävandena att nå lägre transportkostnader och därmed förbättra förutsättningarna för industriutveckling i området. Riksdagsledamöter från Jämtland har vid skilda tillfällen framfört krav på att regeringen skulle ta sig an problemet, och vid samtliga tillfällen de senaste åren har kommunikationsminister Norling stått som svarande. Han har därvid mobiliserat en inte föraktlig uppfinningsrikedom när det gällt att finna formuleringar, ämnade att ge sken av att regeringen varit intresserad av att frågan skulle lösas och hindren utplånas, trots att regeringen i själva verket nog varit ointresserad och därför ganska passiv i sammanhanget. Den 23 november 1972 besvarade kommunikationsministern en interpellation angående Trondheimsledens utbyggnad. Han framhöll att en eventuell utbyggnad av Trondheimsleden enligt hans mening kunde ske först när resultatet av den regionala trafikplaneringen blivit klart. Den 29 maj 1973 under en trafikpolitisk debatt här i kammaren fastslog kommunikationsministern att denna fråga är viktig, men att det fanns skäl att vänta med initiativ från regeringens sida. Frågan skulle behandlas av Nordiska rådets ämbetsmannakommitté för trafikfrågor.

Hänvisandet till ämbetsmannakommittén har naturligtvis endast varit ämnat att — jag måste tyda det så — kamouflera regeringens ointresse i frågan eftersom ämbetsmannakommittén inte går in i detaljfrågor utan utser särskilda arbetsgrupper som får fördjupa sig i sådana frågor. Interpellationssvarets första del skall jag inte närmare kommentera, eftersom det redovisar gällande regler och bekräftar vad utskottet sade i våras. Samma regler gällde nämligen i maj när riksdagen behandlade 59 frågan. I trafikutskottets betänkande nr 8 behandlas motionen 796, och i anledning av den säger utskottet: ”I likhet med motionärerna konstaterar utskottet dock att flera frågor kvarstår olösta, vilket gäller både järnvägsoch lastbilstrafiken. En bättre överensstämmelse mellan den svenska och norska trafikpolitiken bör åstadkommas. Det torde därför enligt utskottets uppfattning böra ankomma på Kungl. Maj:t att ta erforderliga initiativ för att ernå en tillfredsställande och snar lösning av dessa frågor.” Bakom denna skrivning ställde sig en enig kammare i maj 1974. Är nu det initiativ som regeringen säger sig ha tagit, nämligen tillsättandet av ytterligare en kommitté, tillräckligt för att fullfölja riksdagsbeslutet? Sannolikt inte. I svaret pekas exempelvis på förhållandet att järnvägstaxan på den norska sidan är 50 procent högre än i Sverige och sålunda slår igenom på kostnaderna. Det var sannerligen ingen nyhet och för övrigt ingenting att utreda. Det är en förhandlingsfråga, och det är en uppgift för den svenska regeringen att uppta förhandlingar med den norska regeringen om den frågan. Enligt min uppfattning är detta ingen kommittéuppgift. Tyvärr har jag tidigare nödgats konstatera att regeringen visat sig passiv i den här frågan. Det har också riksdagen ansett och därför beslutat att regeringen bör ta initiativ, men trots detta innehåller interpellationssvaret så litet av konstruktivt initiativ. Mot bakgrund av riksdagsbeslutet måste nog regeringens inställning efter interpellationssvaret karakteriseras som, milt uttryckt, passiv. Norrlands inland behöver av väl kända skäl det här transportalternativet, men om regeringen inte tar djärvare grepp än de nu redovisade kommer i vart fall ingen snar lösning att presenteras från regeringshåll.
Herr talman! Det är inte riktigt att göra denna sak till något så enkelt som herr Stjernström gör. Han raljerar över att vi har tillsatt en arbetsgrupp inom nordiska ministerrådet. Det är ett dåligt försvar, tycker jag, i ett sådant här viktigt ärende att på det sättet kritisera myndigheter. Det är inget märkligt att man tillsätter arbetsgrupper i olika sammanhang, men det kanske inte herr Stjernström känner till. De frågor som herr Stjernström har interpellerat om är upptagna i nordiska ministerrådets verksamhetsprogram, där de skall finnas och dit de kom så snabbt som det över huvud taget var möjligt. Att man sedan tillsätter en arbetsgrupp att utreda dessa frågor betraktar herr Stjernström som något märkvärdigt. Jag vet inte hur herr Stjernström tror att man arbetar i sådana här sammanhang, men jag kan upplysa om att detta med arbetsgrupper inte är någonting nytt. Det vore bättre att herr Stjernström konkretiserade sin kritik och talade om på vilka punkter det enligt hans uppfattning är värt att ytterligare diskutera detaljfrågor. Jag trodde att det var detta han var ute efter. Men herr Stjernström hade alltså bara interpellerat för att kritisera denna
av olönsam Herr talman! Jag var ute efter att få reda på vilka kraftfulla initiativ — järnvägstrafik, regeringen har tagit med anledning av riksdagens beslut. Jag hoppas att — m.m. min ganska negativa inställning till regeringens initiativ är fel. Men det finns i varje fall ingenting som ännu har bevisat det. Regeringen har under en rad år hänvisat till en sittande kommitté. När så riksdagen på grund av missnöje med den brist på handlingskraft regeringen har visat beslutar att regeringen bör ta initiativ i denna fråga och regeringen ånyo hänvisar till en kommitté, kan man bli misstänksam. Det är möjligt att denna åtgärd kan vara tillräcklig, men jag hyser vissa tvivel därvidlag. I min interpellation omnämnde jag t.ex. möjligheterna att ta upp direkta förhandlingar med den norska regeringen om biljettpriser och taxesättning på den norska sidan. Jag kan inte förstå annat än att det är möjligt för regeringen att om viljan finns ta upp sådana förhandlingar. Vissa företag har lyckats genomdriva ordentliga fraktnedsättningar på den norska sidan. Då borde även den svenska regeringen kunna hävda att en sådan taxesättning bör införas för trafiken mellan Jämtland och Tröndelagen. Regeringen borde kunna göra det, om den har ett påtagligt intresse av att denna fråga närmar sig en positiv lösning. Men det är det jag betvivlar. Statsrådet försöker dölja det svaga intresset genom att visa indignation, men den indignationen är nog inte större än den man känner i de bygder som berörs och där man noterar vilket ringa intresse regeringen hittills har ägnat saken.

Herr talman! Herr Dahlgren har frågat mig om jag räknar med att trafikpolitiska utredningen skall fullfölja sitt arbete enligt sina direktiv och de intentioner som riksdagen våren 1974 gav uttryck åt.

I anslutning härtill har herr Gustafson också frågat mig, hur sistnämnda förhållande stämmer med uppgiften att landsvägsbussen skulle vara så mycket billigare, samt om jag vill se till att riksdagens beslut beträffande snittaxan respekteras. Herr Lothigius har frågat mig, om jag ämnar ge trafikpolitiska utredningen nya direktiv som motsvarar de av mig offentligt framförda uttalandena. Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig dels om jag delar uppfattningen att en samhällsekonomisk syn bör läggas på frågan om upprätthållande av trafiksvaga bandelar, dels om jag inte anser att det, för bedömningen av anslaget till s.k. olönsam trafik, är angeläget att avvakta resultatet av den trafikpolitiska utredningens arbete. Herr Eriksson i Arvika har frågat mig av vilket skäl jag uttalar mig angående nedläggningar av olönsam järnvägstrafik innan trafikpolitiska utredningen haft tillfälle att ta ställning till saken. Slutligen har herr Henmark frågat mig, om jag är beredd att lägga icke blott företagsekonomiska utan även samhällsekonomiska synpunkter på aviserad nedläggning av järnvägsstationer. I anslutning till de framställda interpellationerna och frågorna vill jag allmänt framhålla följande. Vår trafikpolitik syftar till att skapa en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. Det gäller härvidlag att ge allmänheten en med hänsyn till förhållandena i respektive regioner lämpligt utformad kollektiv trafikservice, som i rimlig utsträckning tillgodoser behoven av arbets-, serviceoch fritidsresor. Det gäller också att ge näringslivet möjligheter att utföra sina transporter i rationella former, som bidrar till företagens förmåga att hävda sig på marknaden. På trafikservicen ställs kraven att den skall erbjudas till rimliga priser och på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. I det samhällsekonomiska kravet ligger att trafiktjänsterna skall tillhandahållas i former som ger de lägsta samhälleliga kostnaderna och då med hänsyn tagen till de regionaloch näringspolitiska målsättningar som statsmakterna ställt upp. Miljö-, trafiksäkerhetsoch arbetarskydds Nr 128 aspekter skall beaktas i sammanhanget. Tisdagen den Med dessa utgångspunkter följer en strävan att åstadkomma en ar 26 november 1974 betsfördelning på transportområdet, som låter olika slag av transport= = uppgifter utföras av det transportmedel — eller den kombination av trans — Ang. nedläggningen portmedel — som är bäst lämpad för ändamålet. av olönsam Kravet på en rationell arbetsfördelning skärps med de successivt ökade järnvägstrafik, krav på resurser som ställs av olika delar av transportsektorn. Den årliga — m.m. medelsanvisningen till det allmänna vägnätet, till investeringar i fast och rullande järnvägsmateriel, till täckande av underskott i driften av det trafiksvaga järnvägsnätet, till farledsoch säkerhetsanordningar för sjöfarten och till utbyggnad av flygplatser etc. uppgår i dagens läge till belopp i storleksordningen 4-5 miljarder kronor. Ytterligare mycket betydande anspråk redovisas av myndigheterna i årets anslagsframställningar liksom i utgiftsprognoserna för de närmaste åren. Med dessa resursanspråk är det nödvändigt med en prioritering såväl i förhållandet mellan transportsektorn och andra angelägna samhällssektorer som i förhållandet mellan olika delar av transportsektorn. Inom denna får insatser och besparingar göras med hänsyn till vad som inom ramen för tillgängliga resurser förväntas ge det största samhälleliga utbytet. Och vid denna prioritering måste också beaktas behovet av utrymme för särskilda regionalpolitiska insatser på transportområdet. Jag tänker då på den successiva utvecklingen av transportstödet till de norra delarna av landet, transportstödet till trafiken på Gotland och bidragsgivningen till lokal och regional busstrafik. För att kunna göra de riktiga trafikpolitiska avvägningarna är det givetvis angeläget att ha tillgång till en övergripande trafikplanering, som närmare konkretiserar vad som för olika delar av landet skall läggas i begreppet tillfredsställande trafikförsörjning och som anger hur en sådan skall uppnås med lämpligt samspel och lämplig arbetsfördelning mellan olika trafikmedel. Behovet av en sådan övergripande planering har regeringen velat tillgodose med den regionala trafikplanering som bedrivits av länsstyrelserna under de senaste åren och som nu = i sin första omgång — håller på att slutföras. Vid igångsättandet av den regionala trafikplaneringen uttalade jag, att regeringens avsikt var att i avvaktan på resultatet av denna iaktta återhållsamhet i fråga om nedläggning av järnvägstrafik. Tanken var att man genom trafikplaneringen skulle få ett bredare och säkrare underlag för de fortsatta bedömningarna av bl.a. den roll som på persontrafikens område järnvägen och busstrafiken och på godstrafikens område järnvägen och lastbilstrafiken borde spela när det gäller att tillgodose trafikbehoven. Bättre förutsättningar skulle därigenom skapas för ställningstaganden i fråga om prioritering av investeringsinsatser, avveckling eller bibehållande av olönsam järnvägstrafik, utformning och inriktning av bussbidragsgivning, behov av författningsmässiga ändringar etc. Jag vill i anslutning härtill något uppehålla mig vid avvägningen järn 63 vägsoch landsvägstrafik i trafikplaneringen och skall då först erinra om vissa faktiska förhållanden. Det finns i vårt land ett järnvägsnät om totalt ca 12 400 km. Det innebär, att vi i förhållande till folkmängden har det största järnvägsnätet i Europa. Det trafiksvaga, ersättningsberättigade nätet omfattar ungefär 53 procent av den totala banlängden vid SJ. På dessa trafiksvaga banor utförs ungefär 9 procent av SJ:s trafikarbete. För driften av det trafiksvaga nätet erhåller SJ en årlig driftersättning, som för budgetåret 1970 76 har SJ begärt drygt 600 miljoner kronor i driftersättning. Vid oförändrad omfattning på det trafiksvaga nätet kommer ersättningen om några år att vara uppe i ett miljardbelopp. Jag vill i sammanhanget också nämna några ytterligare siffror som belyser kostnadsförhållandena i samband med den s.k. olönsamma järnvägstrafiken, detta med hänsyn till de missförstånd som på sina håll uppkommit i anslutning till ett uttalande från min sida. I genomsnitt kostar en tågkilometer på det olönsamma nätet närmare 20 kronor. Vi vet också, att det genomsnittliga antalet passagerare är 25 per tågkilometer, vilket gör att kostnaden blir ungefär 75 öre per passagerare och kilometer. Av detta belopp betalar passageraren 25 öre genom biljetten och skattebetalaren 50 öre. Som jämförelse kan nämnas, att kostnaden per busskilometer för närvarande uppgår till ungefär 2:50-3:50 kronor och att busstrafik normalt går ihop, när antalet passagerare överstiger 10. Jag vill betona, att de nämnda siffrorna är genomsnittssiffror. På en stor del av vårt olönsamma järnvägsnät är resandetalet lägre än 25 passagerare per tågkilometer med motsvarande högre kostnader per personkilometer. Det är här angeläget betona, att jag i olika sammanhang konsekvent hävdat, att avvägningen mellan järnvägsoch landsvägstrafik bör ske med ett samhällsekonomiskt och inte enbart med ett företagsekonomiskt synsätt. I samband med trafikplanceringen har länsstyrelserna också haft att göra samhällsekonomiska analyser i fråga om de trafiksvagaste delarna av det ersättningsberättigade bannätet. Det rör sig här om bandelar med en sammanlagd längd av ca 3000 km. Vid dessa analyser har de företagsekonomiska skillnaderna mellan järnvägsoch landsvägstrafik värderats samhällsekonomiskt med hänsyn bl.a. till regionalpolitiska samt sysselsättnings-, miljö-, trafiksäkerhetsoch standardmässiga effekter. Gjorda analyser visar, att de samhällsekonomiska kostnaderna vid ifrågavarande järnvägsdrift ofta väsentligt överstiger de samhällsekonomiska kostnaderna för en likvärdig landsvägstrafik. Exempel på en sådan analys kan hämtas från Norrbottensplanen, där länsstyrelsen efter samråd med berörda kommuner bl.a. föreslagit, att persontrafiken mellan Gällivare och Arvidsjaur i fortsättningen skall ombesörjas med buss. På järnvägslinjen mellan angivna orter framförs under större delen av året ett persontågpar dagligen. De regionala och lokala Nr 128 resbehoven tigddosEs på ett otillfredsställande sätt. Antalet resAndg per Tisdagen den tur kan genomsnittligt anges till 15 personer på delsträckan Gälliva 26 november 1974 re-Jokkmokk och till sju personer på delsträckan Jokkmokk-Arvidsjaur, = På sistnämnda, ca 17 mil långa sträcka har enligt resanderäkningar mo = Ang. nedläggningen torvagnsföraren vid flera tillfällen varit ensam under hela eller större av olönsam delen av färden. Kostnaderna för investeringar, drift och underhåll i per — järnvägstrafik, sontrafiken på järnvägen överstiger motsvarande kostnader för en lik m.m. värdig landsvägstrafik med ca 1 miljon kronor per år. Beaktas i den samhällsekonomiska analysen även andra faktorer, såsom trafiksäkerhets-, miljöoch tidsaspekter etc. får man en avdragspost, som möjligen kan anges till storleksordningen 100 000 kronor. Valet står här såsom nämnts mellan ett järnvägsalternativ, som inte kan tillgodose de regionala och lokala resbehoven på ett tillfredsställande sätt, och ett bussalternativ, som ger en väsentligt bättre trafikservice till en betydligt lägre samhällelig kostnad. Länsstyrelsen och kommunerna har dragit den naturliga slutsatsen av dessa förhållanden. Jag vill understryka, att det nämnda exemplet gäller persontrafiken på järnvägslinjen och inte godstrafiken.

Det är då fråga om fall där man ofta till betydligt lägre kostnad kan uppnå väsentliga förbättringar genom en alternativ uppläggning av den kollektiva trafiken. I anslutning härtill vill jag understryka vikten av att det förs en kontinuerlig debatt i de här frågorna. Meningen med trafikplaneringsarbetet och det trafikpolitiska utredningsarbetet har inte varit att avföra dessa samhällsekonomiskt väsentliga frågor från debatten, utan att så fort omständigheterna medger få fram ett underlag, som gör att man på ett bättre och säkrare sätt än tidigare kan göra de nödvändiga avvägningarna och prioriteringarna. Det i interpellationerna åberopade, av mig gjorda uttalandet skall ses mot den bakgrunden. Med anledning av herr Magnussons i Kristinehamn fråga, om jag delar uppfattningen att en samhällsekonomisk syn bör läggas på frågan om trafiksvaga bandelar, vill jag påpeka att det framgår av det föregående, att den regionala trafikplaneringen, som jag själv tagit initiativet till, just grundar sig på ett sådant synsätt. När det gäller herr Henmarks fråga om en samhällsekonomisk syn även på frågor om nedläggning av järnvägsstationer vill jag erinra om att — enligt en ordning som tillkommit på riksdagens uppdrag - kommun, som önskar att järnvägsstation skall bibehållas av trafikförsörjningsskäl, hos regeringen kan anhålla om prövning av beslut om indragning av 65 station som fattats vid någon av SJ:s distriktsenheter. Vid regeringens prövning kommer naturligtvis också i möjlig utsträckning samhällsekonomiska aspekter in i bilden. Sedan alla länsstyrelser före utgången av innevarande år gett in sina regionala trafikplaner till kommunikationsdepartementet är avsikten att sammanställa och utvärdera materialet. Det krävs i sammanhanget bl.a. ett avstämningsarbete med hänsyn till ojämnheter i materialet och olika synsätt i en del fall vid utvärderingen av olika faktorer. Viktigt är att materialet kan utnyttjas i det pågående utredningsarbetet. Jag tänker då närmast på den trafikpolitiska utredningen och utredningen om regionala rabatter. I fråga om det s.k. olönsamma nätet finns det enligt min mening anledning att lägga två tidsperspektiv. I de regionala trafikplaner som nu inges finns det uppenbara fall, där länsstyrelsen antingen direkt föreslagit en omläggning eller redovisat ett material, varav framgår att en omläggning av trafiken bör ske. I sådana fall bör man rimligen — i samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner —- kunna på kort sikt genomföra en förändring. Att så sker är angeläget inte minst med hänsyn till de berörda bygderna. Sådana förändringar är uppenbarligen inte heller oförenliga med riksdagens och trafikutskottets uttalanden. Det är här fråga om bandelar som tillsammans representerar endast en mindre del av det trafiksvaga nätet. När det gäller synen i övrigt på detta och på betingelserna för ett bibehållande respektive en avveckling av olika delar av det trafiksvaga järnvägsnätet är man beroende av resultatet av den trafikpolitiska utredningens arbete. Genom en särskild arbetsgrupp behandlas där frågor sammanhängande med bestämningen av ett funktionellt affärsbanenät, avgränsningen av det trafiksvaga nätet och principerna för den ekonomiska ersättningen till olönsam trafik. Det är givetvis angeläget att arbetet inom utredningen och arbetsgruppen bedrivs med all möjlig skyndsamhet så att vi till mitten av nästa år kan få förslag i bl.a. dessa delar. Med det anförda har jag belyst den viktiga roll som den trafikpolitiska utredningen har'i det fortsatta utvecklingsarbetet på detta område. Det är inte heller fråga om några ändrade direktiv för utredningen. Med dessa konstateranden har jag besvarat de frågor som ställts om trafikpolitiska utredningens mandat. Jag skall avslutningsvis uppehålla mig vid vissa frågor som ställts av herr Sven Gustafson i Göteborg. Han har bl.a. frågat, vilka åtgärder jag avser att vidta för att SJ skall verkställa riksdagens beslut att SJ bör utarbeta ett offensivt aktionsprogram. I anslutning härtill vill jag erinra om att regeringen i september 1973 uppdrog åt statens järnvägar att till kommunikationsdepartementet inkomma med en tioårsplan angående behovet av rullande materiel i järnvägstrafiken. En sådan redovisades också av SJ i november 1973. Härefter har SJ för beaktande fått de! av trafikutskottets berörda uttalande, som knöt an till ifråga varande investeringsplan. De anslagsäskanden som SJ gjort i årets an Nr 128 slagsframställning — liksom vad i anslutning därtill anförts — kan ses Tisdagen den som ett uttryck för SJ:s strävan att successivt omsätta den långsiktiga 26 november 1974 investeringsplanen i konkret handlande. I fråga om SJ:s marknadsbetingelser över huvud på sikt vill jag också hänvisa till trafikpolitiska Ang. nedläggningen utredningens direktiv. av olönsam Vad slutligen avser frågan om den av SJ tillämpade snittaxan vid komjärnvägstrafik, binerad tågoch bussresa vill jag hänvisa till det uppdrag som lämnats Mm.m. SJ. Jag kommer härvidlag att tillse att frågan behandlas vidare och vill i sammanhanget också erinra om det samband frågan har med det utredningsuppdrag som ålagts utredningen om regionala rabattkort.

Herr talman! Tack för svaret! Det är ett utförligt svar som statsrådet har gett. Statsrådet talade om missförstånd som hans tidigare uttalanden gett upphov till, men efter att ha hört interpellationssvaret tycker jag att svaret stämmer väl överens med ett uttalande av kommunikationsministern i oktober och de tolkningar som man kunde göra av det. Kommunikationsministern ville då lägga ned järnvägar, och det säger han nu också. Statsrådet meddelar nu kammaren två tidsperspektiv för nedläggning av linjer i det s.k. olönsamma bannätet. Bägge tidsperspektiven är i sanning korta; det längsta sträcker sig bara drygt ett halvt år i tiden. Jag håller med om att vi inte bör uppehålla järnvägstrafik mot berörda bygders vilja, och det finns givetvis all anledning att se till att samhällets utgifter för den olönsamma trafiken blir så små som möjligt utan att avkall ges på kravet på en väl fungerande trafikförsörjning. Men det finns en stark opinion runt om i landet för ett bibehållande av järnvägarna. Målsättningen måste vara att skapa en väl fungerande trafikförsörjning som tillfredsställer såväl den enskilde medborgaren som näringsliv och samhälle. Vi är många som menar att järnvägarna därvidlag har en stor uppgift att fylla, även om kommunikationsministern har en annan mening. Personligen hade jag sett fram med förväntan mot resultaten av den regionala trafikplaneringen och trafikpolitiska utredningen. Av dessa utredningar hade man kunnat få ett material som lagt grunden för en positiv och framåtsyftande debatt inför ett mera slutligt ställningstagande. Nu menar tydligen statsrådet att här kan man ganska omgående ta ställning till i första hand de järnvägslinjer som länsstyrelserna i de regionala trafikplaneringsprogrammen önskat lägga ned. Jag vill i det sammanhanget erinra om vad trafikutskottet och riksdagen sagt så sent som i år: ”Uppkommande frågor om nedläggningar av järnvägar och indragningar av stationer bör ses i ett mera långsiktigt perspektiv. Någon nedläggning av järnvägar skall därför inte ske — mot berörda kommuners vilja — under pågående utredningsoch planeringsarbete.” Trafikutskottets uttalande, som blev riksdagens beslut, kan då rimligen 67 inte uppfattas på annat sätt än att kommunerna här har vetorätt — i varje fall intill den dag utredningsoch planeringsarbetet är färdigt. Det samråd som statsrådet talar om bör alltså, om man skall ta hänsyn till vad riksdagen sagt, innebära en vetorätt för kommunen. Färdigt är inte utredningsarbetet förrän en samlad utvärdering kan göras. Men det intressanta är naturligtvis varför länsstyrelserna föreslår en nedläggning av järnvägslinjer. Är det därför att man helt kallt utgår ifrån den bedömningen att SJ inte kommer att ha vilja att göra en modern trafikuppläggning på de minst trafikerade delarna av det olönsamma bannätet? Det är då återigen intressant att gå tillbaka till trafikutskottets uttalande, där det heter: ”Det står enligt utskottets mening alldeles klart att järnvägarna även i framtiden måste spela en betydande roll för både godsoch persontransporter. Även miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl liksom önskvärdheten av en mera energisnål trafik gör det nödvändigt att den rälsbundna trafiken stimuleras. Taxepolitiken måste bedrivas med tanke härpå, och vidare måste SJ över huvud taget försöka göra sin del av den kollektiva trafiken mera attraktiv och bättre anpassad till trafikanternas önskemål och behov.” Jag vill fråga: Har, herr statsråd, några sådana försök gjorts? Har man genom en ökad turtäthet, bättre tidtabellsanpassning, modern vagnmateriel, bättre service både på tågen och vid stationerna verkligen försökt att få ett större passagerarantal och därmed mindre förluster? Är det inte i stället så att SJ:s annonser om tågresandets fördelar inte gäller det olönsamma bannätet? För var finns där komforten och servicen, turtätheten och tidtabellsanpassningen? Jag menar att riksdagens beslut i denna del måste följas och dessa undersökningar göras innan man förutspår järnvägslinjernas snara död. Erfarenheterna från affärsbanenätet, exempelvis den s.k. Östgötapendeln, med angivna avgångstider varje timme i bägge riktningarna visar att det går att höja resandeantalet avsevärt om trafikanterna upplever järnvägen som ett snabbt och billigt resealternativ. Det måste vara statsrådets uppgift att se till att så sker. SJ skall följa riksdagens beslut. Man kunde med fördel ordna sådan här modern tågtrafik på några delar av det olönsamma bannätet, exempelvis sträckan Gällivare-Jokkmokk, inlandsbanan och varför inte sträckan Linköping Oskarshamn, under en försöksperiod. Först efter ett sådant försök till uppryckning ur den törnrosasömn som dessa järnvägslinjer tillåts leva i är det möjligt att göra en utvärdering av om landsvägsbussen verkligen är det bästa alternativet. Nu har statsrådet i sitt svar redovisat att det skulle vara betydligt lönsammare per personkilometer att resan företas med landsvägsbuss i stället för med järnväg. De siffror som kommunikationsministern nu redovisar är andra än de han anförde i den intervju som i och för sig gav upphov till min interpellation. Jag antar att de siffror som nämns i dag är de riktiga. Jag vet inte hur man har kommit fram till siffer materialet, men är det riktigt borde det vara en logisk slutsats att också Nr 128 förändra SJ:s avgiftstabell för tågresor kontra buss. Som förhållandet är Tisdagen den i dag tvingas nämligen bussresenärerna att så snart ressträckan är mer 26 november 1974 än 5 km betala ett betydligt högre pris än vad tågresenären gör för mot I svarande sträcka. Följden blir, om statsrådet lägger ned ytterligare järn — Ang. nedläggningen vägar, att resenärerna tvingas betala ett högre biljettpris. Hur kan det — av olönsam då vara billigare? järnvägstrafik, Jag vill i det sammanhanget också efterlysa hur det gått med full = m.m. följandet av beslutet om att eliminera snittaxorna i förhållandet mellan SJ:s tågoch busstrafik. Trafikutskottet gjorde den beställningen redan 1972, och enligt statsrådets egen mening den 24 april i år skulle beställningen kunna effektueras till den 1 oktober i år. Är det inte dags att SJ efterlever riksdagens beslut? När det sedan gäller det andra tidsperspektivet, som skulle sträcka sig till mitten av nästa år, menar statsrådet att man kan ta ställning till ytterligare järnvägsnedläggningar genom det material som då skulle ha redovisats av en arbetsgrupp inom trafikpolitiska utredningen. Det är väl inte så alldeles säkert efter den interpellationsdebatt som ägt rum före denna och de uppgifter som där framkommit. Det är bra att man arbetar snabbt, men det är inte bra om tiden mellan framläggandet av utredningens resultat och besluten ligger så nära att det blir ont om tid för en riktig utvärdering. Det är den ena synpunkten. Den andra är att länsberedningen i sitt betänkande, Stat och kommun i samverkan, föreslår att landstingen skall göras till huvudmän för såväl den regionala som den lokala kollektiva trafikplaneringen och dess utförande. Utredningens förslag är visserligen ett principförslag, eftersom utredningen inte hade att befatta sig med de ekonomiska konsekvenserna, men kvar står att betänkandet är föremål för remissförfarande, och det har sagts att ett förslag från regeringen är att vänta under hösten 1975 i anledning av utredningens resultat. Och om riksdagen då skulle besluta om ett sådant ändrat huvudmannaskap, är det då inte rimligt att de nya huvudmännen också får ta ställning till vilken regional trafik vi skall ha och inom vilka transportgrenar den skall utföras? Ett sådant ställningstagande blir ju nödvändigt, om man före det beslutet bestämmer sig för att lägga ner en stor del av järnvägsnätet. Med detta har jag velat säga att jag inte bara är tveksam utan direkt motståndare till båda de tidsperspektiv som statsrådet i dag har angivit, eftersom följden blir att man plockar ut bitar utan att ha den egentliga helhetssyn som är nödvändig för att få ett grepp om slutresultatet. Jag vill här åter hänvisa till vad trafikutskottet sade i sitt betänkande, som blev riksdagens beslut. Utskottet skrev: ”Redan nu måste sägas ifrån att avsikten är att i allt väsentligt och på längre sikt behålla exempelvis de järnvägslinjer vilka SJ i skrivelse till Kungl. Maj:t den 17 november 1972 särskilt omnämnt och begärt eventuella taxehöjningar på. I annat fall hindras en långsiktig industriell och regionalpolitisk omplanering.” 69 I det fallet gällde det affärsbanenätet, där SJ begär 100 miljoner kronor eller en höjning av taxorna. Jag har tagit det som exempel för att belysa utvecklingen och för att erinra om det ställningstagande som riksdagen då gjorde. Enligt min mening är det också nödvändigt att vi får hela trafikpolitiska utredningens betänkande, där utredningen enligt direktiven har sett över hur beräkningen för det olönsamma bannätet skall utvärderas. Först när den saken är klar bör man bilda sig en definitiv uppfattning om det olönsamma järnvägsnätets framtid. De järnvägslinjer som nu hotas av nedläggning berör bygder där en industriell expansion är nödvändig.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Statsrådet understryker vikten av att det förs en kontinuerlig debatt i trafikfrågorna, och i det avseendet instämmer jag helt med honom. Statsrådet blev också bönhörd efter sitt utspel den 8 oktober. Det framställdes inte bara en rad interpellationer och enkla frågor här i riksdagen, utan det uppstod också en mycket livlig debatt runtom i landet. Här står inte bara å ena sidan representanter för oppositionen, som framställer interpellationer och enkla frågor, och kommunikationsministern på den andra sidan, utan även från kommunikationsministerns egna partivänner från olika håll ute i landet har det försports mycken kritik och en hel del förvåning. Jag har här en knippe urklipp ur socialdemokratiska tidningar, som jag emellertid inte just nu skall citera men som visar att det förs en bred debatt i vilken det redovisas många skiftande uppfattningar. Men trots detta är jag ganska optimistisk om våra möjligheter att så småningom resonera oss fram till en samlad uppfattning i dessa svåra frågor. Det är självklart att det blir debatt, och en mycket omfattande debatt; det är en svår materia vi ger oss in i. Att bedöma trafiken från samhällsekonomiska utgångspunkter är en ganska ny hantering, som vi inte är vana vid — vi har inte ens från vetenskapligt håll här fått några riktigt pålitliga instrument. Därför är det naturligt att det blir debatt. Jag hoppas som sagt att vi så småningom skall kunna komma fram till en samlad syn. Denna förhoppning bygger jag också på den uppfattning jag har fått — inte minst av ett föredrag som kommunikationsministern höll i april i år — att kommunikationsministern har ett stort intresse också för järnvägstrafiken och tror att den skall spela en betydande roll i det framtida trafikarbetet. I den stort uppslagna DN-intervju som gav upphov till dagens debatt stod att herr Norling uttalat att en rälsbuss kostar 20 kronor per personkilometer, under det att kostnaden för en landsvägsbuss endast är 2 kronor per personkilometer. Det var en sensationell upplysning, och om den hade varit riktig skulle den ha inneburit en dödsdom över den Nr 128 regionala persontrafiken på järnväg. Nu visar dagens svar att kommu Tisdagen den nikationsministern inte talade om personkilometer utan om vagnkilome 26 november 1974 ter, alltså inte om vad det kostar att transportera en person en kilometer, = utan om vad det kostar att transportera en vagn — en buss eller en järn Ang. nedläggningen vägsvagn — en kilometer. De genomsnittliga siffrorna per personkilometer av olönsam skulle alltså vara ungefär 75 öre för rälsbussen och 25 å 35 öre för landsjärnvägstrafik, vägsbussen. Att köra rälsbuss är alltså inte tio gånger dyrare per pasom.m. sagerare utan två å tre gånger dyrare per passagerera än att köra landsvägsbuss. Då är inte de samhällsekonomiska kostnaderna inräknade. Det hade nog varit till nytta för debatten om herr Norling genast gått ut och lagt denna sak till rätta. Det händer givetvis kommunikationsministern lika väl som det händer oss andra att tidningarna refererar oss på ett sätt som vi inte tycker återspeglar vad vi verkligen sagt. Är det inte alltför stora risker för missförstånd, brukar vi inte bråka så mycket om det. Men här var det fråga om en förstasidesnyhet, som väckte en livlig diskussion i hela landet. Därför hade det kanske varit bra om vi hade haft det riktiga underlaget till uppgifterna redan tidigare. Varför är motståndet mot järnvägsnedläggelser så stort i vårt land? Är det bara något slags järnvägsromantik som gör att folk inte kan acceptera tanken att lägga ned en del järnvägstrafik? Nej, jag tror att det beror på att människorna ute i bygderna har personliga erfarenheter av att nedläggningarna i regel innebär en kraftig försämring av trafikförhållandena. SJ har inte fått lägga ned järnvägstrafiken om man inte kunnat visa på att det finns ersättningstrafik. Därför har SJ ofta, sedan man lagt ned järnvägstrafiken, satt in en landsvägsbuss i stället. Så har den bussen gått i två eller tre år, och sedan har SJ funnit att den är olönsam och dragit in den också, och då har området stått utan kollektivtrafik. Det var därför vi var så glada över det initiativ kommunikationsministern tog till trafikplaneringsutredningen och den trafikpolitiska utredningen. Nu skulle vi äntligen få en ordentlig planering av trafiken. Man skulle inte lägga ned en järnväg här och en där, allteftersom SJ krävde det, utan man skulle se till att en region fick en på lång sikt tillfredsställande trafikförsörjning. Det är självklart att man vid en sådan helhetsbedömning kan finna att det på vissa sträckor är bättre att ha en landsvägsbuss än att ha en rälsbuss. Det kan mycket väl tänkas att man kommer fram till det. Men det blir möjligt först sedan man har fått en helhetssyn på trafiken inom regionen, och en sådan helhetssyn och en sådan samhällsekonomisk bedömning har vi inte ännu. Det var därför som riksdagen så klart sade ifrån i våras, att någon nedläggning av järnvägar mot berörda kommuners vilja inte skall ske under pågående utredningsoch planeringsarbete. Nu tycks kommunikationsministern, som herr Dahlgren sade, vilja göra en nedläggning i två etapper. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att göra samhällsekonomiska analyser i fråga om 3 000 kilometer som representerar de mest olönsamma sträckorna. På grundval av de ana 7 lyserna är statsrådet tydligen beredd att lägga ner järnvägstrafik utan att avvakta trafikpolitiska utredningens resultat. Jag tycker inte att kommunikationsministern bör ha så bråttom med detta! För det första bör man väl se trafikförhållandena i en region i sin helhet och vara säker på att man kan få en riktig helhetslösning, innan man skrotar järnvägstrafik, och för det andra bör länsstyrelsernas samhällsekonomiska beräkningar granskas mycket noga. Vi ve alla hur svårt det är att göra sådana beräkningar på ett korrekt sätt. Det är första gången som länsstyrelserna sysslar med detta, och de tycks i en del fall själva vara tveksamma om huruvida beräkningarna ger en riktig bild av verkligheten. De har för övrigt inte heller haft tillgång till SJ:s interna kalkylmaterial. Dessutom är det så, herr statsråd, att det inte är så alldeles lätt att komma över dessa samhällsekonomiska beräkningar. Vi har i trafikutskottet nu i en hel månad försökt att få fram sådana beräkningar från en länsstyrelse, men trots upprepade påminnelser har vi ännu inte fått dem. — Jag vill i detta hänseende i övrigt instämma i vad herr Dahlgren anförde. När SJ vill dra in persontåg, lägga ner stationer eller försämra servicen för styckegodstrafiken brukar man åberopa att det är en dålig frekvens. Det är klart att man kan komma i ett sådant läge, att trafiken är så liten att det inte är försvarligt att uppehålla den. Men innan man säger detta — där vill jag på nytt instämma i vad herr Dahlgren sade — måste man ju undersöka möjligheterna att stimulera efterfrågan, och fråga är, om SJ i alla sammanhang har gjort det. Jag vill också nämna en annan sak som jag tycker är viktig: Kommunerna och befolkningen i de regioner där järnvägstrafiken är hotad måste också göra sina insatser. Jag vill här ta fram Fryksdalsbanan som ett efterföljansvärt exempel, där en bygd kämpar för sin järnväg och där kommunerna ställer upp och där man har kommittéer för att aktivera verksamheten. På andra håll tycks man nöja sig med att skriva namnlistor och hålla protestmöten, men det skapar ju inte något större trafikunderlag. Här behövs alltså en samverkan mellan SJ och de regioner där man är angelägen om järnvägstrafiken och vill behålla den. Kommunikationsministern hänvisade till de stora statsbidragen för olönsamma järnvägar. De är för innevarande budgetår 435 miljoner kronor. När man nämner den siffran bör man — eftersom vi nu talar samhällsekonomi - komma ihåg att SJ förra året visade ett överskott på 165 miljoner kronor. Detta var sedan SJ hade gjort avskrivningar på återanskaffningsvärdet, och t.o.m. kunnat höja avskrivningarna med 15 miljoner kronor, delvis beroende på en omläggning som man gjorde just det året. SJ har sagt att om man fått alla de bidrag som man begärt för att kunna driva SJ affärsmässigt, skulle man ha fått ytterligare ungefär 190 miljoner kronor i vinst. Det skulle ha inneburit en förräntning av det investerade kapitalet med 15 å 20 procent. Detta är fakta som man bör hålla i minnet när man tänker samhällsekonomiskt. I direktiven till den trafikpolitiska utredningen sägs — och det har för övrigt statsrådet bekräftat i sitt interpellationssvar — att en lägre avgifts Nr 128 nivå inom SJ, som kan leda till ett visst underskott för trafikgrenen, Tisdagen den skulle kunna innebära en samhällsekonomisk vinst jämfört med en eljest 26 november 1974 erforderlig utbyggnad av vägnätet. Ser man det samhällsekonomisktkan = alltså en företagsekonomisk förlust som uppstår inom SJ i själva verket — Ang. nedläggningen vara en samhällsekonomisk vinst. Det gör att man bör undersöka dessa — av olönsam frågor mycket noga och inte bara se på företagsekonomiska förlustsiffror. — järnvägstrafik, I detta sammanhang kan nämnas att Stockholms läns landsting har ansett — m.m. det förenligt med sin syn på samhällsekonomin att acceptera ett underskott av 400 miljoner kronor på kollektivtrafiken inom Stockholms län. En annan sak som vi måste komma ihåg när vi hör siffror om vad den olönsamma trafiken kostar i form av underskott understryker statsrådet själv när han i direktiven till utredningen säger att den nuvarande beräkningsmetoden för underskott inte är lämplig. Riksdagens revisorer har också gjort en utredning, som kommunikationsministern känner väl till, där de kritiserar en del av uppgifterna och framför allt det förhållandet att det aldrig görs någon efterkalkyl när man har gjort en nedläggning. Vad har nedläggningen verkligen kostat samhällsekonomiskt sett? Den metodik som nu används leder också till att man för goda år — och SJ hade ett gott år 1973/74 — kommer fram till litet för höga siffror när det gäller underskottet. De som har granskat separatredovisningen har påpekat att detta följer med själva metodiken. Hur mycket det rör sig om är svårt att säga. Men vad som framför allt gör att hela denna fråga måste omprövas är, som statsrådet har understrukit i utredningsdirektiven, att SJ numera säger att även stora delar av affärsbanenätet är olönsamma. SJ har begärt 100 miljoner kronor i extra bidrag för underskott — inte på det olönsamma nätet utan på det andra nätet, där man har tagit med sträckor som tillhör de mest trafikerade i hela landet. I separatredovisningen nämner man Ockelbo-Gävle, som är en av de viktigaste förbindelselänkarna mellan södra och norra Sverige. SJ säger nu: Får vi inte dessa 100 miljoner kronor som ersättning för affärsbanenätet vill vi antingen höja biljettpriserna och taxorna på dessa sträckor eller också göra kraftiga trafikinskränkningar. — Det visar att någonting behöver göras och att man inte utan vidare kan använda siffrorna för det olönsamma järnvägsnätet som bevis för att de åtgärder man vill vidta är nödvändiga. Vi behöver få ett bättre underlag för bedömningen av dessa frågor. Detta är alltså ytterligare ett skäl att avvakta utredningarnas resultat innan trafik läggs ned. Nu sägs det ofta att man inte skall kritisera SJ, eftersom SJ har att rätta sig efter de trafikpolitiska principer som riksdagen har fastställt. Ja, det är sant att SJ enligt sina direktiv skall drivas efter företagsekonomiska principer och att SJ inte kan göra någon principiell förändring utan nya beslut av riksdagen. Men ju mer man studerar SJ:s verksamhet, desto klarare är det att det inom SJ har utvecklats en dogmatisk syn 13 på lönsamheten som inte överensstämmer med en modern progressiv företagsamhet. Det är riktigt att SJ bör redovisa resultat efter företagsekonomiska grunder, bl.a. därför att man på det sättet får en mätare på effektiviteten inom företaget, som ju är ett monopolföretag när det gäller järnvägstrafiken. Men SJ tycks tolka 1963 års trafikbeslut som ett krav på att varje kilometer räls inom affärsbanenätet skall bära avskrivningar på återanskaffningsvärdet, täcka driftkostnader och ge vinst. Man får då ett — om jag vågar använda uttrycket — gnetigt kostnadstänkande, som i kalkylen kan ge några kronors bättre resultat men som i verkligheten kanske skrämmer bort trafik som skulle ha gett mångdubbelt. Det utförs inom SJ ett utomordentligt effektivt arbete på praktiskt taget alla nivåer. Stora insatser görs, och man måste beundra det som sker. Men just därför att man utgår från ett felaktigt underlag när det gäller principerna för lönsamheten blir resultatet i många fall att man motverkar sina syften. Om här frågas efter praktiska bevis, är sådana inte svåra att ta fram. Ett skolexempel är Volvos transport av karosserier från Olofström till Göteborg. En dogmatisk syn i SJ på taxepolitiken gjorde att Volvo under flera år skickade allt gods på landsväg i stället för järnväg. Som väl är har detta numera ändrats, och det får vi vara tacksamma för. Utslag av samma tänkande är den propå, som jag nämnde förut, om att ta ut extra avgifter utöver taxan på vissa delar av affärsbanenätet. Detsamma gäller tanken — den har berörts flera gånger tidigare i debatten i dag — att det icke skall få finnas några olönsamma tåg i den tidtabell som man nu planerar. Så är det uttryckligen sagt: målsättningen är att man icke skall ha några olönsamma tåg. Herr Sellgren påpekade nyss hur det är inom exempelvis bussverksamheten; för att få ett tillfredsställande trafikutbud kan man ha vissa förbindelser som ger underskott under det att andra ger överskott. Genom att ha ett ordentligt utbud får man också en efterfrågan. Men om man opererar bort allt som inte visar hundraprocentig lönsamhet, försämrar man servicen på ett sådant sätt att man riskerar även de tåglägenheter som tidigare givit överskott. Jag måste nämna en bagatell. Det är en bagatell, herr talman, men den är symtomatisk. I Göteborgs-Posten i söndags kunde vi läsa om en familj som hade fått besök från Tyskland. Man ville gärna ha hjälp med tidsplanen för återresan. Familjen gick då till SJ:s resebyrå och frågade vilka tåglägenheter det fanns för deras gäster för återresan till Tyskland. På resebyrån frågade man då: ”Skall ni köpa biljett?” ”Nej”, svarade familjen, ”det är inte aktuellt nu.” På resebyrån sade man då: ”I så fall kan vi inte ge några upplysningar, såvida ni inte är beredda att betala för dem.” Dessa upplysningar skulle kosta 50 kronor i halvtimmen. Familjen gick då i stället till en annan resebyrå som lämnade uppgifterna gratis — självfallet, eftersom det är ett sätt att värva kunder. På fråga av Göteborgs-Posten bekräftar chefen för SJ:s resebyråverk samhet i Stockholm att SJ:s resebyrå numera har ett tryck på sig att Nr 128 visa lönsamhet. Det hade kommit skärpta direktiv om att man skulle Tisdagen den visa lönsamhet. Där sitter man alltså i sektoriserat lönsamhetstänkande 26 november 1974 som är till nackdel för verksamheten över huvud taget. Srmsgjärtea Er Ett annat exempel på detta dogmatiska tänkande som kan skrämma Ang. nedläggningen bort resenärerna är snittaxan. Vi kunde i söndagstidningen också läsa av olönsam om en resenär som hade anmält SJ för konsumentombudsmannen. Han = järnvägstrafik, hade en tur-och retur-biljett från Tanum till Hallsberg. På en del av om.m. sträckan kunde SJ inte ordna tåg, utan man hade satt in en landsvägsbuss i stället, och då fick han betala 12:40 kronor extra för att SJ icke kunde tillhandahålla tåg. Det låter orimligt, eftersom SJ satt in landsvägsbussen med motiveringen att tåg var så dyrt och att det blev så mycket billigare att sätta in en buss. Resenären sade att det var sista gången han anlitade SJ. Jag har frågat kommunikationsministern om den här extraavgiften går ihop med att landsvägsbussen är billigare än tåget, men kommunikationsministern har inte svarat på den frågan. I sak är vi emellertid överens. Trafikutskottet tog, som herr Dahlgren nämnde, redan för två år sedan ett initiativ och föreslog riksdagen att hemställa hos regeringen att olägenheterna med snittaxan togs bort. Riksdagen beslöt detta enhälligt. Kommunikationsministern tog litet tid på sig, men den 5 juni 1973 skrev regeringen till SJ om detta. Den 24 april i år lade kommunikationsministern fram ett punktprogram för SJ, som för övrigt i stor utsträckning sammanfaller med de synpunkter jag har på SJ:s verksamhet, där han ordagrant säger: ”En insats bör snarast göras av SJ för att eliminera snittaxorna i förhållandet mellan SJ:s tågoch busstrafik. Åtgärden bör rimligen kunna genomföras till den 1 oktober i år.” Riksdagen påminde på nytt genom trafikutskottets betänkande nr 8 om denna sak, och regeringen erinrade SJ den 28 juni om sitt tidigare beslut i frågan. Nå, vad svarar nu SJ på detta? Jo, att SJ har lämnat information om de högre priserna om man använder bussen, så att folk har möjlighet att redan när de löser biljetten begära att få betala det högre priset på grund av att det finns buss i stället för tåg. Sedan säger SJ att man givetvis kan ta bort denna taxa på en del av nätet om man får ett extra statsbidrag. Då måste jag fråga mig: Varför kan privata busslinjer ha samtrafik med t.ex. postverkets diligenstrafik med genomgående taxa? SJ kanske rent av har en samtrafik mellan sina bussar och privata buss-” linjer. Jag vet inte, men det är tänkbart. Den viktigaste frågan är: Hur länge kommer kommunikationsministern att finna sig i att ett honom underställt verk negligerar vad riksdag och regering har sagt? Det svar herr Norling lämnat hittills i dag är inte tillfredsställande. Men jag hoppas att jag får tolka svaret på det sättet att när han lovar tillse att frågan behandlas vidare, så innebär det att han kommer att tillse att hans uttalande från april i år blir omsatt i verkligheten. Förra året redovisade SJ en tioårsplan för investeringsverksamheten. Den utgick från en pessimistisk grundsyn. Men år 1974 ljusnade det 75 för SJ. Bränslekrisen medförde en kraftig trafikökning. Vi fick ökningar under den första månaden på 20 procent och ibland mer. Det höjda bensinpriset medförde ju en stadigvarande förbättring av konkurrenskraften för SJ gentemot vägtrafiken. Riksdagen beviljade stora ökningar av investeringsanslaget. Utöver den anslagsökning som kommunikationsministern begärde fick SJ 30 miljoner kronor extra av riksdagen — framför allt för anskaffning av rullande materiel. Nu borde det alltså kunna bli ett gyllene tillfälle för SJ att öka sin marknadsandel. Riksdagen föreslog att den något dystra tioårsprognosen skulle omarbetas till ett aktionsprogram i syfte att ge SJ väsentligt ökad del av såväl personsom godstrafiken i landet. Bland de åtgärder som föreslogs var försök med trafikrabatter — inte minst på sträckor där det fanns ledig kapacitet i tågen, förbättrad service, forcering av frågan om snabbtåg m.m. Vad svarar då SJ på detta? Ja, jag vill läsa ordagrant ur SJ:s skrivelse i samband med en begäran om anslag för kommande budgetår: ”I trafikutskottets betänkande 1974:8 framhålls bl.a. att SJ:s tioårsplan bör omarbetas till ett aktionsprogram. Riksdagen har bifallit vad utskottet hemställt. Kungl. Maj:t har överlämnat utskottets betänkande till SJ för kännedom och beaktande. SJ anser att den framlagda tioårsplanen utgör ett realistiskt aktionsprogram under förutsättning att nuvarande trafikpolitik i stort sett bibehålls. Om andra trafikpolitiska förutsättningar skall läggas till grund för ett aktionsprogram behöver SJ få dessa preciserade av Kungl. Maj:t.” Jag har läst det ordagrant, eftersom man kanske trott att jag överdrev om jag bara refererat uttalandet. Alltså, här har skett en avgörande förändring i SJ:s konkurrensläge sedan tioårsplanen lades fram. Här skulle finnas förutsättningar för en verklig offensiv när det gäller att erövra en ökad del av trafikarbetet. Men SJ låter inte detta påverka sig. Herr talman! För en del år sedan betraktades nog järnvägstrafiken som föråldrad. Man satsade på bilen som det enda verkliga trafikmedlet i framtiden. Liksom hästdiligenserna på sin tid försvann, trodde man kanske att det inte skulle göra så stor skada om järnvägstrafiken så småningom också skulle försvinna. Men nu har det hänt två ting. För det första har man börjat inse att biltrafiken inte bara har fördelar utan också nackdelar såsom trafikstockningar, trafikolyckor, miljöförstöring etc. För det andra har tekniken i fråga om spårbunden trafik snabbt utvecklats. I USA, Canada, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike har man mycket avancerade utvecklingsprojekt för järnvägarna. Vi kan väl säga att det i dag kanske inte finns något annat trafikmedel som har så stora förutsättningar för en snabb teknisk utveckling som den spårbundna trafiken. Det är därför som jag är övertygad om att järnvägstrafiken i framtiden kommer att spela en betydelsefull roll.
Herr talman! Jag hoppas att vi i den trafikpolitiska utredningen får möjlighet att ta del av och arbeta med alla de synpunkter som herr Gus = Nr 128 tafson i Göteborg fört fram. Det är för sådant utredningen är tillsatt. Tisdagen den Herr Gustafsons synpunkter och alla hans exempel är verkligen mycket 26 november 1974 intressanta. Jag tar inte illa upp att kommunikationsministern har lämnat oss — — Ang. nedläggningen han behöver verkligen röra på sig efter alla dessa timmars debatt, och — av olönsam han har ju bisittare som kan följa vad jag säger. järnvägstrafik, Min fråga till kommunikationsministern gällde egentligen bara om vi = m.m. skulle få några nya direktiv i den trafikpolitiska utredningen. Jag tar mig sedan friheten att litet informellt översätta det svar kommunikationsministern lämnat oss interpellanter — jag försöker läsa mellan raderna, och det blir ungefär så här: Vad bråkar ni om pojkar? Jag måste väl ändå ha en mening om det trafiksvaga järnvägsnätet och om hur det ser ut. Jag har ansvar för det, och jag skall fatta beslut om det. Man kan vidare läsa mellan raderna: Jag har ingenting annat sagt än vad svenska näringslivsrepresentanter framfört och vad som sedan poängterats från åkeriorganisationer och transportföretag — vi vill ha effektiva, rationella transporter utan för höga kostnader för näringsliv och allmänhet. Jag tar nog inte fel om jag tolkar kommunikationsministerns tankar i den riktningen; i varje fall så långt de utgör kommentarer till en moderat politiker. Kommunikationsministerns interpellationssvar är enligt min mening i stora delar korrekt som en beskrivning av vårt läge och våra önskemål. Jag instämmer alltså till stora delar i vad som står i svaret. Jag har inte samma uppfattning som herr Dahlgren när det gäller vad som stått i tidningen, därför att frågorna i interpellationssvaret är kommenterade och belysta på ett annat sätt. Där sägs att samhället tjänas bäst av att vi får en trafikpolitik som till lägsta möjliga kostnader är effektiv och konkurrensduglig och där hänsyn tas till samhällsekonomi, miljö och säkerhet. Det här aktstycket är bra att få inskrivet i riksdagens protokoll. Det är bara det att det inte är detta frågan gäller. Frågan gäller varför kommunikationsministern upprör kommuner och allmänhet med uttalanden som — särskilt av den ovane uttolkaren — tolkas som om digerdöden kommer att drabba våra trafiksvaga bandelar i hela vårt land. Dessa uttalanden görs innan den regionala trafikplaneringen är utvärderad och innan den trafikpolitiska utredningen ens har börjat sitt arbete för att ge kommunikationsministern underlag för åtgärder och bedömanden. Jag har sagt att jag till stora delar instämmer i den analys kommunikationsministern gör i dagens interpellationssvar, men jag vore en dålig moderat politiker om jag inte tog hänsyn till de demokratiska spelregler som vi dragit upp. Dessa regler säger enligt det riksdagsbeslut som är fattat: ”Uppkommande frågor om nedläggningar av järnvägar och indragningar av stationer bör ses i ett mera långsiktigt perspektiv. Någon nedläggning av järnvägar skall därför inte — mot berörda kommuners vilja — ske under pågående utredningsoch planeringsarbete. Det är vidare enligt utskottets mening inte tillräckligt att låta framställningar om ned 177 läggningar av järnvägslinjer vila i avvaktan på trafikplaneringsverksamheten.” Vidare står det: ”Den trafikpolitiska utredningen bör enligt utskottets mening lägga fram förslag i frågor av den karaktär som här berörts. Vissa krav måste emellertid uppställas redan under den tid utredningen arbetar om inte järnvägarna skall tappa mer trafik och situationen på vägarna därigenom blir ännu värre än den är i dag.” Då menar man bl.a. kravet på att se till att järnvägarna får möjlighet att arbeta vidare. Man har alltså sagt att någon förändring i stort sett inte skall ske förrän detta utredningsarbete klarlagt situationen så att departement och riksdag skall kunna bedöma riktigheten av en viss omstrukturering av SJ:s verksamhet. Inte bara departement och riksdag utan också allmänheten skall få klart för sig hur situationen är. Kommunikationsministern måste förstå att han gör det omöjligt för sig själv inför allmänheten om han åsidosätter de organ som han själv har tillsatt och gör utspel innan dessa fått fullgöra och redovisa sitt jobb. Här måste bli konfrontation mellan olika tyckare, när vi inte har tillgång till tillräckligt sakmaterial. SJ kommer i en än mer dålig dager hos allmänheten redan på förhand. Kommunikationsministern säger att han vill understryka vikten av att det förs en kontinuerlig debatt i frågan, och herr Gustafson har sagt att han tycker att det är bra. Men den debatten kan ju föras utan att man behöver vara så provokativ som kommunikationsministern verkar vara i sin behandling av frågan. Jag tänker på kommunernas uppvaktning om inlandsbanan hos kommunikationsministern för en tid sedan — enligt dagens nummer av Svenska Dagbladet var det djupt nedstämda kommunalpolitiker som lämnade kommunikationsministern efter den uppvaktningen. Vi som sitter i utredningen har ännu inte fått något material som bekräftar det ena eller det andra angående inlandsbanan.

Jag undrar om svenska folket nöjer sig med att det går till på det viset. Det är därför jag har frågat: Skall vi få nya direktiv för vårt arbete, ägna oss åt något annat eller lägga ner verksamheten? I interpellationssvaret talar kommunikationsministern om att man kan få bättre underlag, nödvändiga avvägningar och prioriteringar genom utredningen. Säg då till allmänheten: Jag avstår från att göra särskilda uttalanden, och jag anser att debatten bör komma i gång när sakmaterialet ligger på bordet. Annars blir debatten snedvriden redan från början.

Det förhållandet som jag tidigare nämn

av olönsam Herr talman! Jag skall också be att få tacka för svaret på min injärnvägstrafik, terpellation. Man kan väl inte undgå att tangera vad de föregående talarna — m.m. har sagt, men jag hoppas att mitt anförande i varje fall skall avvika något från deras. Både regering och riksdag har ju uttalat sig för återhållsamhet, t.o.m. stark återhållsamhet, i fråga om nedläggning av trafiksvaga bandelar och s.k. olönsam trafik mot bakgrunden av det planeringsoch utredningsarbete som igångsatts på det trafikpolitiska området. Och det är väl mot den bakgrunden man får betrakta riksdagsmännens, och även andra människors i vårt land — det skall vi vara klara över — reaktion mot kommunikationsministerns ganska kategoriska uttalande i pressen om behovet av nedläggning av s.k. olönsam persontrafik på järnvägarna. Däremot har uttalandet tagits emot mycket positivt av SJ-chefen, som menar att det är tillfredsställande att kommunikationsministern vill ta upp de här frågorna till politisk prövning. Jag har tidigare här i riksdagen talat för de trafiksvaga bandelarnas betydelse och skall väl inte alltför mycket upprepa mig utan mera understryka vad jag och andra tidigare sagt. Kommunikationsministern anför i sitt svar att vi i förhållande till folkmängden har det största järnvägsnätet i Europa, ett järnvägsnät om totalt ca 12 400 km. Man kan dock tillägga att ca 5 400 km järnväg redan lagts ned i Sverige sedan 1950. Kommunikationsministern säger sedan att det ersättningsberättigade nätet omfattar ungefär 53 procent av den totala banlängden vid SJ och att på dessa trafiksvaga bandelar utförs 9 procent av SJ:s trafikarbete. Den årliga driftersättningen till SJ har stigit år från år, och för budgetåret 1975/76 har SJ begärt drygt 600 miljoner kronor i driftersättning. Detta är alltså den stora frågan: Hur stor betydelse skall vi tillmäta det trafiksvaga nätet och hur mycket pengar skall vi kunna lägga ned på att behålla ett sådant i något så när oförändrat skick? Och här menar jag då — det är vad som ligger bakom min första fråga till kommunikationsministern — att den frågan kan vi inte ta slutlig ställning till utan att ta med alla de faktorer i bedömningen som utifrån en samhällsekonomisk syn kan påverka ställningstagandet. Utvecklingen på kommunikationsområdet har varit på både gott och ont i det här landet. Jag kan än en gång ta fram en statistik, som hämtats ur tidskriften Ord och Bild, för att belysa utvecklingen. I början av 1950-talet reste vi här i landet ca 250 mil per person och år, utlandsresor oräknade. Fördelningen på olika trafikslag var ungefär 90 mil med tåg, 70 mil med andra kollektiva transportmedel och 90 mil i personbil. 20 år senare är vi uppe i ca I 000 förändrad. Vi reser nu 70 mil med tåg, 90 mil med andra kollektiva transportmedel och inte mindre än 850 mil i personbil. Det är klart att utvecklingen av personbilismen har gett många människor ökad rörlighet och varit till glädje för många, men vi vet ändå vilka negativa effekter den har fört med sig. Det är bilsamhället som har vållat de oerhörda trafiksäkerhetsproblemen, att många människor dödats, att många blivit skadade och att många fått men för livet. Den trafikpolitiska debatten utgör en reaktion mot detta, och jag förmodar att den debatten har påverkat kommunikationsministern att föranstalta om de planeringar och utredningar som för närvarande pågår. För min egen del vänder jag mig emot denna utveckling. Den måste på något sätt styras så att de kollektiva transportmedlen återigen får en ökad andel av trafikunderlaget. Den inriktningen måste ligga bakom det trafikpolitiska handlandet, och jag är övertygad om att vi skulle nå en god bit på väg genom att värdera de olika trafikslagens betydelse utifrån en samhällsekonomisk syn. Vad är då en samhällsekonomisk syn, och vad skall man lägga i begreppet samhällsekonomisk bedömning?

Enligt anvisningarna för planeringsarbetet i t.ex. Värmland skulle alternativa transportlösningar utarbetas för tre olika järnvägssträckningar, nämligen Lesjöfors-Kristinehamn, Torsby-Kil och Arvika-Bengtsfors. Framför allt skulle de samhällsekonomiska effekterna av en överföring av persontrafiken från järnväg till landsväg belysas. Genom sammanställning av så att säga kvantifierbara faktorer kom man fram till att en nedläggning av persontrafiken på linjen Torsby-Kil inte är samhällsekonomiskt försvarbar, medan den däremot skulle vara det för de båda andra linjerna. När sedan faktorer som inte kunde värderas på detta sätt lades till kom man fram till att persontrafiken borde bibehållas även på dessa linjer. De faktorer man då tog hänsyn till var resans bekvämlighet, trafiksäkerhet, miljö, direkt och indirekt sysselsättning, lokaliseringsbetingelser i de områden som betjänas av de aktuella bandelarna och eventuell tidigareläggning av vissa vägbyggnadsprojekt. Det anses att ett överförande av persontrafiken från järnväg till landsväg i allmänhet torde påverka dessa faktorer negativt. Det här är ett mycket ambitiöst utredningsarbete, och jag betraktar det som ett stort framsteg. Men naturligtvis brister det i möjligheterna att kunna utföra ordentliga undersökningar, och det är man säkert medveten om på länsstyrelserna. I den utredning beträf Nr 128 fande trafiken på Fryksdalsbanan; som jag hänvisade till i min inter Tisdagen den pellation, framhålls begränsningarna i detta avseende. Den grundläggande 26 november 1974 skillnaden mellan en företagsekonomisk och en samhällsekonomisk kalkyl ligger i de mål som beaktas i kalkylen, säger denna utredning. Ut — Ang. nedläggningen redarna hade använt sig av en s.k. nyttokostnadskalkyl, som de själva — av olönsam ansåg hade en viss begränsning när det gällde att värdera samhällsmålen. = järnvägstrafik, Utredningen torde ändå vara av mycket stort värde i det här samman = m. m hanget, och den har också klart visat den samhällsekonomiska betydelsen av att behålla persontrafiken på Fryksdalsbanan. Frågan om att få fram kalkylmetoder med vilka samhällsekonomiska effekter kan mätas anser den trafikpolitiska utredningen vara en av sina arbetsuppgifter. Det bekräftades bl.a. på dess senaste sammanträde. Det arbetet och den nya syn på trafikpolitiken som man har anledning förvänta skall bli ett resultat av utredningens arbete bör enligt min uppfattning finnas med när man skall bedöma om anslagen till s.k. olönsam trafik är för stora eller ej. Det är detta som ligger bakom min fråga om inte statsrådet anser att det för bedömningen av anslagen är angeläget att avvakta utredningens arbete. Bör vi inte eftersträva ett så fullödigt instrument som möjligt för att ge en ordentlig grund att stå på inför så pass viktiga ställningstaganden? — Detta har jag sagt också i medvetenhet om att rent politiska värderingar måste vara med i bilden vid besluten. Kommunikationsministern har också yttrat sig om prisrelationerna per tågkilometer för motorvagn och landsvägsbuss. Det har kommenterats tidigare, och jag vill säga att det uttalandet har väckt förvåning inte minst i järnvägsmannaled. En motorvagn skulle kosta 20 kronor per tågkilometer och en landsvägsbuss 2 kronor, har det anförts, och i svaret nämns kronor 2:50-3:50. En lokförare i Kil t.ex. har i en insändare i tidningarna gett sin syn på saken. Han anför: På lokstationerna i Kil och Kristinehamn kör 15 motorvagnsförare ca 1060 000 kilometer per år. Räknat per 20 kronor kilometern blir totala kostnaden 21 200 000 kronor. Lönekostnaden för denna personal samt vikarier — tre stycken — blir 1 080 000 kronor räknat på en lönekostnad av 60 000 kronor, arbetsgivareoch sociala avgifter inräknade. Driftkostnader, underhållskostnader m.m. beräknas till 10 kronor per mil. Det gör sammantaget 1 060 000 kronor. Löner, driftoch underhållskostnader blir då sammanlagt 2 140 000 kronor. Resten av pengarna — drygt 19 miljoner kronor — blir ett enda stort frågetecken, menar denne lokförare. — Jag vill anföra det som exempel på hur en järnvägsman, som har rätt goda kunskaper, ser på saken. Nu vet jag att SJ räknar med en rad faktorer vid kostnadsberäkningar för anordnande av tåg. För en del år sedan räknade man med sju-åtta olika poster i sådana fall, och jag antar att detta är förhållandet också nu. Men även om man beaktar det kvarstår den här summan —- 19 miljoner kronor — att förklara. Det skadar nog inte att vara observant också på uppgifter som lämnas av SJ i sådana här sammanhang. I varje fall vet 81 jag att dessa vid flera tillfällen har vållat diskussion. Järnvägsmännens samarbetskommitté för inlandsbanan har t.ex. i samband med den regionala trafikplaneringen i Jämtland anmärkt på de uppgifter om personalbesparing som SJ lämnat angående eventuell nedläggning av persontrafiken på den del av inlandsbanan som berör Jämtlands län. Jag vet att kommunikationsministern fått ta del också av de synpunkterna. SJ anger personalbesparingen till 55 man, medan kommittén kommit fram till 32 man. Kommittén vänder sig också emot uppgifterna att motorvagnstrafiken skulle vara tio gånger dyrare än landsvägsbusstrafiken. Den anser att det är ett lättvindigt påstående, som i varje fall inte kan vara baserat på en samhällsekonomisk syn. De här synpunkterna får naturligtvis kommittén själv stå för, men jag har velat anföra dem. Vidare har jag i ett brev fått ta del av funderingar om de besparingar SJ anser sig kunna göra på banunderhållet om persontrafik förs över till landsvägstrafik. Uppgifterna gäller här olika SJ-distrikt.

Alla exemplen, utom det sista, avser 1973 års priser och det sista avser 1972 års priser. Det är möjligt att det finns godtagbara förklaringar till varför man kommer fram till så olika prisuppgifter. Jag vet inte om det är så, men jag tycker i varje fall att det måste vara besvärligt för de regionala trafikplanerarna att göra bedömningar utifrån så olikartade uppgifter. Jag undrar vad kommunikationsministern har för uppfattning på den punkten. Det är avslutningsvis självklart att det inte går att säga att man inte skall lägga ner en meter järnväg i det här landet. Jag är helt ense med kommunikationsministern när han säger att det viktigaste ju ändå är att ge människorna den bästa möjliga transportförsörjningen. En del människor tycks anse att det har gått nostalgi i järnvägsdebatten, att järnvägen för många känslomässigt betyder så mycket att de inte kan se klart på problemen. Eftersom jag tillhör dem som väl kan anses ha känslomässig anknytning till järnvägarna skulle jag vilja replikera: Hur många är det inte som har känslomässig anknytning till bilen och som på grund därav inte kan se klart på frågan, vilket som vid olika tillfällen kan vara det rationellaste trafikmedlet. Många lärde sig uppskatta järnvägens förtjänster först i samband med att de under oljekrisen tvingades lämna bilen hemma. Min avsikt med interpellationen var att det återigen bör slås fast att

4 järnvägstrafik, Herr talman! Låt mig först säga att jag hoppas att kammarens ledamöter — m.m. håller mig räkning för att jag kommer att hålla ett något kortare anförande än mina kamrater. Dels har vi i över fyra timmar diskuterat trafikpolitik, dels har jag bara ställt en enkel fråga i detta ärende. Jag tillhör dem som verkligen ställde mig frågande när kommunikationsministern gjorde det uppmärksammade intervjuuttalande som apostroferats här. Jag tillhör dem som på nära håll i ett glesbygdslän såg vilken oro det skapade. Jag ställde därför en rak enkel fråga till kommunikationsministern om varför han gick ut med detta uttalande innan trafikpolitiska utredningen hade haft tillfälle att ta ställning. Jag kan kanske inte säga att svaret är lika rakt. Statsrådet Norling säger ungefär så här: Meningen med det trafikpolitiska utredningsarbetet var inte att dessa frågor inte skulle diskuteras, utan utredningarna skulle i stället ge ett bättre och säkrare underlag för debatten. Det är dessa sista ord som gör att jag tycker att det är litet märkligt att ett så kontroversiellt uttalande gjordes. Det blev ju, som någon tidigare talare sade, en förstasidesnyhet. Hurudan är stämningen ute på fältet? Jo, i åratal har man känt oro och frågat: Hur blir det med vår järnväg? Får vi behålla den? Enbart denna ovisshet innebär i sig en viss förlamning, en tveksamhet hos företagare som skall satsa på dessa bygder, en oro hos människor som skall bosätta sig där och hos dem som är bosatta där tidigare. Det är självklart att ett uttalande av kommunikationsministern i en så aktuell fråga får en våldsam genomslagskraft. Varför det? Ja, det har herr Sven Gustafson i Göteborg på ett utomordentligt sätt skildrat när han säger, att järnvägsnedläggningar för de flesta innebär en försämring när det gäller kommunikationsmöjligheterna. Vi som kommer från glesbygdslän, t.ex. av typ Värmland, har kanske en speciell känsla för detta. Jag är tacksam mot herr Sven Gustafson i Göteborg för att han tagit upp det exempel som så många gånger anförts från denna talarstol, nämligen Fryksdalsbanan, som ett typexempel på att en bygd verkligen slår vakt om sin järnväg. Det hörs litet bättre när en icke värmlänning säger det så äkta och hurtfriskt som herr Sven Gustafson gjorde. Men det är väl tillåtet för en värmlänning att instämma i göteborgarens synpunkter i det avseendet. En sak tycker jag inte har betonats tillräckligt i de utomordenliga anföranden som hållits, nämligen sambandet mellan regionalpolitik och trafikpolitik. Man har talat om samhällsnyttan, och det är visserligen i stort sett samma sak. Men just synkroniseringen av lokaliseringssats 83 ningar och trafikpolitk tycker jag att det är ytterst viktigt att starkt betona. Vår landshövding i Värmland har gjort det på ett utomordentligt sätt i en kommentar till just de här aktuella frågorna. Han säger att den högra handen måste veta vad den vänstra gör och handla därefter, och så skildrar han precis de här fallen som vi har fått som exempel från talarstolen av bl.a. herr Magnusson i Kristinehamn och herr Sven Gustafson i Göteborg. Om den ena handen gör en stark lokaliseringspolitisk satsning i en bygd som Fryksdalen eller Nordmarken, och det ger resultat, men den andra handen drar in järnvägslinjen, då är det naturligtvis mycket olyckligt handlat från de statliga myndigheternas sida. Här har uttalats maningar av herr Dahlgren, herr Sven Gustafson i Göteborg m.fl. att fara försiktigt fram. Jag behöver inte upprepa dem, jag vill bara instämma i dem, som ett råd till kommunikationsministern: Far försiktigt fram när det gäller järnvägsnedläggningarna! Till sist vill jag betona att jag tror att när utredningen lägger fram sitt förslag och sammanställningen av länsplanerna nu kommer att göras är det ytterst viktigt att man, där man ser att det inte är aktuellt med indragning under överskådlig tid, lämnar ett klart besked till de bygderna att de får behålla sin järnväg.

Herr talman! Jag vill också tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Särskilt tackar jag honom för att han här klart har utsagt att han anser att ett ingripande i trafikarbetet på en järnvägsstation bör bedömas från samhällsekonomisk synpunkt och att hänsyn skall tas också till regionalpolitiska synpunkter. Om kommunikationsministern följer den här linjen glädjer det mig speciellt, för då kommer de åtgärder som vår kommun fick en skrivelse om för ett par månader sedan icke att genomföras. Skrivelsen kom från SJ:s distriktschef, och den berörde inte mindre än åtta stationer. Två av dem ligger vid södra stambanan, som jag förmodar är en bana som bär sig bra. Det talades om inskränkning på olika sätt: stationerna skulle bli obemannade, styckegodstrafiken skulle upphöra, vagnslasttrafiken skulle upphöra osv. Fem av dessa stationer finns i tätorter av en sådan struktur att de visar en tydligt framåtgående trend, med ökad industrilokalisering etc. För vår kommun liksom för de andra tätorterna är ett sådant här meddelande naturligtvis ett hårt slag — särskilt när det, som herr Sven Gustafson i Göteborg nämnde i sitt inlägg, är formulerat så här: För Eder kännedom meddelas ... Jag är glad över att kommunikationsministern vill se dessa frågor från samhällsekonomisk synpunkt, men jag beklagar att de synpunkterna inte har fått göra sig gällande i ett tidigare skede. Och jag delar inte uppfattningen att nuvarande handläggningsmetod är den riktiga.

ks Det förvånar mig att detta skall behöva bli ett regeringsärende innan Ang. nedläggningen det skall bedömas på lägsta nivå från företagsekonomisk synpunkt —- att — av olönsam man skall gå förbi både kommunstyrelse och länsstyrelse. Först då be — järnvägstrafik, slutet har fattats kan det, såvitt jag förstår av svaret här, överklagas m.m. —- eller genom en särskild skrivelse från kommunen till regeringen underställas regeringens prövning. Jag tycker att detta inte är ett riktigt handläggningsförhållande, och jag skulle vilja att redan distriktschefen söker kontakt med kommunerna för att få en rimlig lösning på sådana här problem, vilket skulle gynna både statens järnvägar och kommunerna och näringslivet på platsen. Jag är nämligen övertygad om att den lösning som antyds i den här skrivelsen måste i det långa loppet vara skadlig även för SJ. SJ har varit hela folkets järnväg och utgjort ett av de bestämmande inslagen i näringslivet i de här socknarna. Men efter hand som SJ inskränker all sin service till de olika industrierna så mister ju SJ denna ställning hos folket och hos näringslivet. Det tror jag inte är till SJ:s egen fördel utan tvärtom. Jag skulle sålunda till slut vilja hemställa att då ett ärende, som handläggningen är för närvarande, kommer inför regeringen, det där sker en samhällsekonomisk värdering. Det har ju kommunikationsministern här utlovat. Men jag vill också uttala förhoppningen att själva handläggningsförfarandet får en något smidigare utformning än det har nu, så att dessa bedömningar kan göras i ett tidigare skede av utvecklingen.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte kommer att kunna hålla den tid som herr Eriksson i Arvika höll här i talarstolen nyss, utan att jag måste ta litet längre tid i anspråk. För det första är det mycket viktiga frågor vi debatterar. För det andra hade mitt anförande möjligtvis kunnat kortas ned något om inte herr Gustafson i Göteborg i sitt inlägg hade fört in även godstrafiken i debatten med exempel på kritik av SJ i det sammanhanget. Att han gjorde det kommer att förlänga mitt inlägg en hel del. Får jag börja, herr talman, med att citera några rader av en känd krönikör i en av Stockholms kvällstidningar, som för några veckor sedan skrev: ”Riksdagen har som vanligt inletts med att en massa riksdagsmän frågat kommunikationsminister Norling vilka järnvägar som skall läggas ner.

Ja, det vart.o.m. så kontroversiellt att det hade en våld sam genomslagskraft. Jag måste, herr talman, trots den sena timmen 85 åtminstone till eftervärlden bevara detta märkliga uttalande och ber därför att mycket snabbt få läsa in intervjun till protokollet. Debatten hittills tyder på att många, även av dem som nu debatterar här, tycks ha nöjt sig med att ta del av rubriken ”Norling vill lägga ned olönsamma järnvägar”. Så här stod det i ingressen till den berömda tidningsintervjun för några veckor sedan: ”Under de närmaste åren blir det nödvändigt att lägga ned flera olönsamma järnvägar för att ordna kollektivtrafiken i mera vettiga former. Det säger kommunikationsminister Bengt Norling. Gör man ingenting kommer den s.k. kollektivbiljetten till SJ — den del vi betalar via skattsedeln — att springa upp till en kostnad på över en miljard utan att trafiken för den skull fungerar särskilt bra för människorna.” Det var ingressen. Och fortsättningen lyder: ”Förr byggde man samhällena kring stationerna. Det är inte längre fallet, och samtidigt som kostnaderna genom underhåll och löner springer mycket snabbt i höjden ökar inte trafikunderlaget på de olönsamma bandelarna. Det är därför ofrånkomligt att starta en diskussion om hur kollektivtrafiken skall ordnas, anser Bengt Norling. I början på 1970-talet fick länsstyrelserna i uppdrag att göra upp trafikplaner. Denna trafikplanering skulle vara klar till I oktober. I kommunikationsdepartementet väntar man att handlingarna från de olika länen skall strömma in under november månad. Det är i anslutning till dessa trafikplaner som det blir nödvändigt att föra en allvarlig diskussion om hur man skall få till stånd en kollektivtrafik som fyller människornas behov när de skall in till tätorter, arbetet, sjukhuset eller vad saken nu kan gälla. För närvarande går 55-60 procent av hela järnvägsnätet med förlust. I dag kostar en rälsbuss 20 kr. per personkilometer genom tekniskt underhåll och löner, medan kostnaden för en landsvägsbuss är endast 2 kr. per personkilo meter. Det är dessa kostnadsfaktorer som gör det nödvändigt att överväga hur kollektivtrafiken skall ordnas i framtiden så att så många människor som möjligt får den största nyttan av trafikmedlen. Årets riksdag har gett SJ 435 milj.kr. i bidrag till de olönsamma järnvägarna. Det har skett efter en s.k. separatredovisning där bl.a. politiker gått in och granskat hela SJ:s trafiknät för att fastställa vilka bandelar som skall betraktas som olönsamma. För nästa budgetår har SJ begärt ett anslag på 600 milj.kr., vilket belopp sannolikt kommer att prutas av statsmakterna. Men tendensen är ändå tillräckligt oroande. När vi får den regionala trafikplaneringen skall vi sätta oss ned och värdera ut vad det kan kosta att i vissa fall ersätta olönsam persontrafik på järnvägarna med landsvägsbussar, säger Bengt Norling. Godstrafiken blir i regel kvar. Gör vi ingenting åt den olönsamma järnvägstrafiken, och vi har inte gjort någonting sedan 1970, så kommer vi inom 6-7 år att få pumpa Nr 128 in över tiljarden för att SJ skall kunna hålla igång driften på de olön Tisdagen den samma järnvägarna. 26 november 1974 Vi har ett mycket stort behov att lösa den kollektiva trafiken för människorna, inte minst ute i glesbygderna, på ett vettigt sätt. Och det kan Ang. nedläggningen inte ske kring järnvägarna. Genom bilismens genombrott läggs boav olönsam stadsområdena helt annorlunda än tidigare. Man måste få en helt annan = järnvägstrafik, trafik om man skall kunna hjälpa människorna till pendling, säger Bengt = m.m. Norling. Järnvägsnätet ligger fel i dag. Att ordna kollektivtrafiken i vettiga former kommer också att kosta mycket pengar för statskassan. Vi arbetar nu med 50-kortsidén och andra saker. Därför hoppas jag, när vi nu får in trafikplanerna, att vi i riksdag och på alla andra plan i samhället får en diskussion om underskottet på de olönsamma järnvägarna skall få öka med hundratals miljoner under de närmaste åren utan att man fördenskull får ut särskilt stora fördelar. Men detta är en operation på flera års sikt. Vi kan inte bygga upp den nya kollektivtrafiken över en natt, säger Bengt Norling. Men det viktiga är att anslagen till den olönsamma persontrafiken på järnvägarna inte kan få öka så kolossalt snabbt. Vi behöver dessa pengar för att bygga upp en vettig kollektivtrafik. Det går bara inte att hålla på så här. Det finns områden där en järnvägslinje kan fullgöra en viktig uppgift även i ett glesbygdsområde. Där skall den naturligtvis vara kvar, kanske rent av förstärkas och byggas ut. Men då förutsätter det att den fyller en vettig uppgift i den samlade kollektiva trafikmönstret. Vi kan inte ha järnvägarna liggande där bara för att de skall finnas där, säger Bengt Norling. De måste även utföra en arbetsuppgift.” Fru talman! Det där var den intervju som fick en så våldsam genomslagskraft. Det kan knappast vara de två sakfel som jag snabbt skall rätta till som gjorde att intervjun blev så våldsamt engagerande. Jag skulle nämligen, fru talman, kunna säga precis samma sak i dag - med två rättelser, eftersom intervjun gjordes per telefon. Båda rättelserna har diskuterats här. Det var detta med 2 kronor per personkilometer. Det skulle vara kr. 2:50 å 3:50. Vi talade om 20 kronor per tågkilometer och om en tiondel av detta för bussen. Det andra felet var uttrycket personkilometer, det skulle naturligtvis vara tågkilometer i stället. Men jag är övertygad om att herr Gustafson i Göteborg och andra som deltar i denna debatt och som läste intervjun inte trodde att det var fråga om personkilometer. Så mycket kan jag väl ändå få värdera mina ärade meddebattörers intellekt att ni inte gick på att det var fråga om personkilometer, utan det var självfallet fråga om tågkilometer. Men, fru talman, i denna sena timme kan det ända vara värdefullt att observera vilket uppseende detta uttalande vållade, åtminstone på oppositionssidan. Hurudan effekten var ute i landet i övrigt skall jag inte uttala mig om. Det är möjligt att man också där fick en kraftig reaktion. Men innehållet i den intervju som jag här har läst upp skulle 87 jag kunna stå för vid en intervju i dag också utan att ändra något annat än de två sakfelen. Den trafikpolitiska debatten kännetecknas tyvärr av en blandning av argument som ofta är helt motsägelsefulla och där enskilda debattörer och intressenter framför åsikter som inte går att förena med vad som sagts tidigare och i andra sammanhang. Detta gäller inte minst den väsentliga frågan som vi här debatterar, huruvida vissa transporter av gods eller personer skall ske per järnväg eller med lastbil, respektive med landsvägsbuss. Det samhälle som vi lever i befinner sig ju i snabb utveckling, och därför ställs det allt större krav på järnvägssystemet. Detta gäller teknisk upprustning av olika banor, hanteringsutrustning, ökad kapacitet med åtföljande behov av vagnmateriel och lok, insatser i nya terminaler osv. Med sådana åtgärder skall vi öka SJ:s konkurrensförmåga och höja servicenivån. Som en följd av dessa krav och som ett led i regeringens strävan att bygga ut och rusta upp järnvägarna har också under senare år anslagen till statens järnvägars investeringar höjts. Under de senaste tre åren har sammanlagt drygt 1,2 miljarder kronor gått till investeringar i järnvägstrafiken. Men hur debatteras dessa viktiga frågor? Jo, samtidigt med de växande kraven på SJ — inte minst från näringslivets sida — finner man i den allmänna debatten ingen eller mycket bristande förståelse för att SJ ibland måste höja sina taxor, och vi får uppleva den våldsamma kritik av statens järnvägar som herr Gustafson i Göteborg i kväll har levererat. Det finns ingen ljusglimt i mörkret. Vad SJ:s taxehöjningar angår är det ju märkligt att vi för en sådan debatt i ett läge där framför allt den svenska exportindustrin på något eller några år har kunnat tillgodogöra sig prishöjningar på upp till 30-50 procent. De som hävdar att godstaxorna vid SJ skall ligga stilla tycks mena att industrins goda vinster skall ökas ytterligare via subventionerade SJ-taxor — subventioner som vi alla i egenskap av skattebetalare får vara med att betala. Inte heller finns det någon större förståelse för att förutsättningslöst diskutera den fortsatta verksamheten på de mest olönsamma järnvägarna. Medan privata företag är nog så snabba med att lägga ner olönsamma industrier och arbetsplatser samt avskeda de anställda — om de kan —- får statens järnvägar, som aldrig avskedar någon personal i samband med en nedläggning, inte göra några förändringar. De som slår vakt om de mest trafiksvaga bandelarna av vårt järnvägsnät, där befolkningen och näringslivet har utlovats en bättre personoch godtrafik, glömmer dessutom att det här gäller järnvägslinjer som har byggts ut under ett skede med en helt annan samhällsoch näringsstruktur. Inte minst i debatten här i kammaren reagerar man ofta mot rationaliseringar, även sådana som bara avser styckegodshanteringen eller biljetthanteringen på en plats, och även om 'det visar sig möjligt att genom andra åtgärder åstadkomma en lika bra eller kanske bättre trafikförsörjning. Förändringen är ofta nödvändig för att skapa möjlig heter till kapacitetsförbättringar när det gäller annan trafik. Nr 128 Denna politiska dubbelsyn — dels förmenar man SJ att göra nödvändiga Tisdagen den rationaliseringar, dels vill man att en allt större del av trafiken skall 26 november 1974 gå med järnväg — försvårar också den önskvärda konstruktiva långsiktiga I planeringen genom en låsning av hela trafiksystemet. Ang. nedläggningen Jag har i flera sammanhang sökt stimulera till en öppen trafikpolitisk — av olönsam debatt, där de reella skillnaderna mellan olika trafikalternativ beaktas = järnvägstrafik, och där siktet är inställt på ett långsiktigt, samhällsekonomiskt riktigt — m.m. handlande. Reaktionen från oppositionshåll på dessa försök från min sida har varit minst sagt blandad. I anslutning till den regionala trafikplaneringen har på länsnivå med berörda kommuner och trafikintressenter förts diskussioner om lämpliga trafiklösningar. Och dessa diskussioner har då återspeglat både realism och sakkunskap. Jag har med stor tillfredsställelse noterat detta och tror att vi har funnit en lämplig väg att använda i framtiden för diskussionerna ute i landet. Den realistiska syn på sakfrågorna som ofta möter på den regionala och lokala nivån under trafikplaneringsarbetet har alltså tyvärr inte på långt när sin motsvarighet i de inlägg från oppositionens sida som görs i de trafikpolitiska debatterna centralt. Inte minst dagens interpellationsdebatt återspeglar detta förhållande. Här misstänkliggör olika företrädare för oppositionen regeringens trafikpolitiska motiv och syften. I strävan att misskreditera ett seriöst och framåtsyftande trafikpolitiskt utvecklingsarbete går det ända därhän att man får se herr Lothigius energiskt söka koppla sig ihop i en åsiktsgemenskap med herr Magnusson i Kristinehamn, givetvis då med mittenpartierna däremellan. Herr Lothigius, som i övrigt inte bör ha mycket till övers för herr Magnussons uppfattningar, kommer genom dessa samarbetssträvanden i den belägenheten att man ibland inte känner igenom honom som företrädare för det näringsliv han väl i särskild grad anser sig representera. Låt mig också peka på ett annat förhållande i debatten. Företrädare för samtliga politiska åsiktsriktningar ansluter sig till ett samhällsekonomiskt synsätt på trafiksektorn och på arbetsfördelningen mellan olika trafikmedel. Jag bortser då från att en del kanske i praktiken är mindre beredda att i de enskilda fallen dra slutsatserna av sitt samhällsekonomiska synsätt. Mot detta står näringslivets företrädare, som genom sina organisationer regelmässigt ger uttryck för ett mycket klart företagsekonomiskt synsätt och som visar stor irritation över den debatt som förs om trafiken i samhällsekonomiska termer. Eftersom näringslivet står för mycket av handlandet på transportområdet här i landet, i första hand då på godstransportområdet, innebär det uppenbarligen vissa svårigheter att förena politiska strävanden med praktiskt förverkligande. Här har trafikpolitiska utredningen en avgörande uppgift, nämligen att finna instrument som naturligt åstadkommer en större överensstämmelse mellan de politiskt ansvariga instansernas uttalade mål och marknadskrafternas faktiska agerande till vardags. 89 Låt mig säga ytterligare några ord om näringslivets roll i trafikpolitiken. Och jag gör det efter vad herr Gustafson i Göteborg sade om SJ:s totala brist på tänkande och realistiskt handlande som han exemplifierade med Volvos karosserier och allt vad det nu var. Man kan kritisera statens järnvägar hur mycket man vill — det varken kostar eller frestar på. Dessutom kanske det är populärt publikt också. Men vi har ju, herr Gustafson och andra debattörer, att leva med ett näringsliv som skall stå för den stora transportmängden. Som jag ofta sagt gäller det att låta den kombination av trafikmedel svara för trafikuppgiften som har de bästa förutsättningarna för det. Med utgångspunkt från denna grundsyn har jag i olika sammanhang dristat mig hävda att det bör vara en strävan att låta tunga transporter på längre sträckor gå med järnväg, om inte särskilda skäl talar mot det. Redan för ett par år sedan - sommaren 1972 — uttalade jag att vi måste börja se över fördelningen av godstransporter mellan väg och järnväg. Uttalandet byggde på prognoser om att vi under de närmaste 10-15 åren får ett fördubblat godstransportarbete i vårt land. Om inga åtgärder vidtas, sade jag, kommer huvuddelen av detta nya gods att transporteras med lastbil, ofta över långa avstånd. Min reflexion var då — och är fortfarande — att när vi har ett järnvägsnät som kan ta på sig en större kapacitet såväl på de stora linjerna som på mera sekundära linjer skall naturligtvis järnvägen utnyttjas. Detta resonemang har ju ingenting att göra med det misstänkliggörande som jag och regeringen nu utsätts för i form av påståenden om att vi skulle ligga bakom nedläggning av järnvägar, eftersom jag i de sammanhangen hela tiden talar om delar av det olönsamma järnvägsnätet, som samhällsekonomiskt har svårt för att hävda sig. Jag sade för två år sedan att jag framgent hellre såg ett nytt godståg mellan Stockholm och Göteborg, mellan Stockholm och Luleå eller mellan andra järnvägspunkter i vårt land än att vi måste sätta in 50 nya långtradare på vägen för att kunna klara samma arbetsuppgift som ett godståg. Jag vidhåller, fru talman, denna uppfattning ännu starkare i dag. I fjol uttalade jag att utvecklingen på godstransportområdet pekade mot nödvändigheten av någon form av styrning. Det var i ett tal i Piteå, då jag sade bl.a. följande: ”Regeringens målsättning är att inom en mycket snar framtid få till stånd en sådan fördelning av godstransporterna att vi skall slippa uppleva ett slöseri med pengar, miljövärden och annat som följer av en alltför utbredd landsvägstrafik. Transporter av tungt gods från eller till Norrland och även mellan andra delar av vårt land skall ske med järnväg och inte med bil. Det finns inget försvar för landsvägstransporter på sträckor över 25-30 mil där järnvägen finns som alternativt transportsätt. Därför är inriktningen klar i direktiven för trafikpolitiska utredningens arbete i den del som handlar om godtransporter över långa avstånd. De som av olika skäl tror att vi skall kunna fortsätta med en utbyggnad av de långväga tunga landsvägstransporterna till förfång för både trafiksäkerhet, Nr 128 miljö och samhällsekonomi bör tänka om. Det är med järnvägens resurser Tisdagen den och miljövänliga transportmöjligheter som vi skall bygga ut och förbättra 26 november 1974 vårt godstransportarbete i hela landet. Vi som vet detta, vi skall fullfölja. == vår trafikpolitik oavsett vilka privatekonomiska intressen som försöker Ang. nedläggningen hindra oss. Vårt närmaste mål är således att begränsa lastbilstranspor — av olönsam ternas längd till under 25 å 30 mil. Det är också ett led i att förbättra — järnvägstrafik, arbetsförhållandena för de tusentals arbetstagare som utför ett krävande = m.m. arbete som långtradarchaufförer. Även i fråga om persontransporter skall vi göra järnvägen så attraktiv i framtiden att fler och fler lämnar bilen hemma vid långfärder och i stället utnyttjar de bekväma färdsätt som järnvägen utgör.” Sådana uttalanden, fru talman, väcker på sina håll alltid stor irritation, och betydande insatser görs då för att försöka visa att jag har fel i mina uttalanden till förmån för järnvägstransporter. Redaktörerna i olika näringslivstidskrifter går upp i varvtal, och engagemanget föranleder i vissa fall t.o.m. särskilda debattskrifter. Mitt tal i Piteå föranledde alltså bl.a. Näringslivets trafikdelegation att sammanställa en skrift, kallad Effekter av räjongbegränsning, en skrift som verkligen ställer näringslivets intresse för trafikfrågorna mitt i byn. Vad man i denna skrift och i andra sammanhang eftertryckligt vill söka rättfärdiga är företagens absoluta rätt att endast se till de kortsiktiga lönsamhetskraven och helt eller så gott som helt se bort ifrån samhällsekonomiska aspekter på trafiken. Jag rekommenderar den skriften, som jag har här — Näringslivets trafikdelegations skrift, alltså — till läsning för alla som trott eller tror att näringslivet och därmed också i huvudsak deras intressenter här i kammaren skulle ha något större intresse för att i handling omsätta de tankar om järnvägens framtid som man från det hållet ger uttryck för i den allmänna trafikdebatten. Skriften Effekter av räjongbegränsning avslöjar på ett skrämmande sätt bristerna på ett seriöst agerande i en samhällsfråga som verkligen är för viktig för att få lösas efter snävt företagsekonomiska önskemål. Jag skall inte trötta med någon läsning ur denna skrift. Låt mig bara peka på att sedan man har intervjuat 800-900 företag i landet om hur de skulle uppleva att helt plötsligt inte få transportera sitt gods på landsväg på sträckor över 25-30 mil, kommer man samfällt, fru talman, fram till en rad skäl för att företagen inte skulle kunna klara en sådan ny situation.

Kan någon, fru talman, begripa hur man efter en sådan enkät fortfarande kan ha någon trafik kvar på statens järnvägar? Hur kan någon 91 våga anlita ett företag som bryter mot alla dessa normala, gängse regler för transport? Detta går man alltså ut med för att bevisa det omöjliga i att de varor som det här är frågan om fraktas på järnväg längre sträckor. Jag måste för fullständighetens skull tala om vilka varor man har undersökt: läkemedel, petroleum, kemiska produkter, betongvaror, frukt och grönsaker, träindustri, tyngre järnvaror osv. Det här är alltså sanningen bakom näringslivets intresse för att delta i den samhällsekonomiska debatten om trafikpolitiken. Näringslivets trafikdelegation är ju inte vilket organ som helst; den omfattar alla de stora industrisektorerna i vårt samhälle. Här finns Lantbrukarnas riksförbund, Skogsindustrins samarbetsutskott, Köpmannaförbundet, ICA, Industrins byggmaterialgrupp, Sveriges industriförbund, hantverksoch industriorganisationer osv. De hänvisar i sin broschyr till vad jag sade i Piteå — det är nästan så att de anger klockslaget när jag stod där och talade. När man läser den broschyren förstår man också en del andra ting. Bl. a. förstår man bättre herr Gustafson i Göteborg, som i den trafikpolitiska debatten i våras sade följande: ”Vid flera tillfällen har vi frågat företagare — på våra resor med trafikutskottet och på trafikkonferenser osv. — varför de inte anlitar järnvägen, när godset är lämpligt att frakta på järnväg och det är lång transportväg. Varför skall detta köras på bilar? Då säger de: ”Om jag sätter godset på en lastbil, vet jag när den kommer fram och jag vet att då är godset framme också. Om jag däremot sätter det på en järnvägsvagn, kan jag riskera att det blir stående på någon rangerbangård i något dygn, och med de stora krav som man nu har på så kort lagerhållning som möjligt innebär ju detta svårigheter.” ” Om jag ville vara illvillig skulle jag kunna säga att det uttalandet kunde vara ett citat ur den här broschyren. Så illvillig är jag emellertid inte. Men orden stämmer ganska bra överens med texten i broschyren. Med detta har jag inte velat bevisa någonting annat än att vi nog för en alltför enkel debatt om trafikpolitiken om vi begränsar oss till frågan om persontrafik på det olönsamma nätet. Om debatten skall bli framåtsyftande och ge SJ någonting reellt måste vi ta upp en allomfattande debatt. Den framtida trafikpolitiken måste grundas på ett långsiktigt synsätt. Vi måste göra samhällsekonomiska bedömningar i större utsträckning än för närvarande. Men då skall alla vara med i den debatten. Om SJ tvingas lämna ett anbud som ligger 50 eller 75 öre per enhet högre än vad den aktuella kunden inom näringslivet har tänkt sig att betala skall kunden-företaget kunna säga: ”Då tar vi vårt samhällsekonomiska ansvar och betalar några ören mera för att järnvägen skall få utnyttjas.” Så är det inte nu. Inom näringslivet för man tvärtom ett renodlat företagsekonomiskt resonemang när det gäller dessa frågor. Så länge det fortsätter kommer vi inte att klara upp dessa avgörande samhälleliga frågor. Det är därför jag velat säga detta och har låtit det ta den tid det har tagit. Varje år framförs som bekant stora krav på väginvesteringar. Trots att staten årligen satsar ca 3 miljarder på vägsektorn framställs det som helt otillfredsställande. Även om jag skulle fördubbla det beloppet — till Nr 128 6 miljarder kronor — är jag övertygad om att det ändå inte skulle anses — Tisdagen den tillräckligt. Jag — även ni i oppositionen — vet att en prioritering av sam 26 november 1974 hällets insatser måste göras. Då är det regeringens bestämda uppfattning dels att den långväga godstrafiken bör gå med järnväg, där järnvägen Ang. nedläggningen är ett fullgott alternativ till vägtransporter, dels att vi måste kunna dis — av olönsam kutera med varandra huruvida inte det transportarbete som utförs av järnvägstrafik, den mest orationella järnvägstrafiken kan skötas bättre av andra trans = Jm.m. portmedel. Vi måste använda våra resurser så praktiskt som möjligt — åtminstone måste den som sitter i ansvarig ställning se det så. Även företrädarna för oppositionen borde ha förståelse för detta. Jag vill dock inte på något sätt moralisera och söka efter alla motiv som gör att — såsom skett i dagens debatt — motsättningar framhävs och seriösa syften misstänkliggörs. Fru talman! Om vi alltså ser till vårt järnvägsnät som en helhet och är på det klara med att det måste ske vissa anpassningar när samhällsekonomin talar för alternativa transportlösningar, leder mitt resonemang ändå fram till en måhända radikalt annan slutsats än vad mina och regeringens kritiker har tänkt sig. Det betyder att oppositionens motstånd mot att sakligt diskutera vårt järnvägsnäts framtid kan medföra skärpta regler för den tunga landsvägstrafiken långt tidigare än vad vi tänkt oss. Det motståndet kan tvinga oss till att snabbt agera. Vi kanske tvingas pröva att inte låta den tunga vägtrafiken med lastbil öka i samma takt som förut, inte bara på de mycket trafikstarka vägarna utan även i andra delar av landet. Trafikpolitiska utredningen har regeringens uppdrag att se över hur många tillstånd som skall finnas för tung trafik på våra vägar. Jag tror att vi mot bakgrund av den nuvarande trafikpolitiska debatten har större anledning än någonsin tidigare att låta SJ ta hand om godset när järnvägen är ett fullgott alternativ. Det kan leda till en direkt styrning av godstrafiken till järnväg. Det skall bli mycket intressant att under nästa år ta del av trafikpolitiska utredningens förslag i dessa frågor. Men innan vi får utredningens förslag tror jag att många skulle vara intresserade av att höra hur de borgerliga partierna ser på en sådan styrning av transporterna. De flesta är nog mer intresserade av ett sådant besked än av allmänna uttalanden om att inga järnvägar får röras. Min uppfattning är nämligen att järnvägar - om de skall finnas kvar — också skall ha arbete med att frakta gods och resande. Det får vi gemensamt se till att ordna.

Jag tror att de flesta i vårt land med stort intresse väntar på ert svar på denna fråga i dag, eftersom svaret kommer att visa hur mycket av allvar och realism det ligger i ert ständiga 93 tal om att järnvägen skall gynnas och att järnvägstrafiken inte skall minskas utan i stället ökas. Det går inte att komma förbi frågan genom att säga att om SJ:s konkurrenskraft ökas, så kommer transporterna. Jag hänvisar till näringslivets debattskrift, som jag citerade ur för en stund sedan. Näringslivet kommer inte att ta några egna initiativ. Där ser man tyvärr i de flesta fall enbart företagsekonomiskt på sina transporter. Jag tror, fru talman, att ett klart och entydigt besked från oppositionen i denna viktiga principfråga skulle rensa luften. Om ni inte svarar ja på frågan eller om ni helt undviker att svara vet alla vi andra att det bara är luft i ert tal om hur ni vill värna om våra järnvägar.